Fru talman! Den lagstiftning som vi har på det här området har vid tillämpningen visat sig mycket liberal och ensidigt fastighetsägarvänlig. Den har varit, och är, av den beskaffenheten att praktiskt taget inga invändningar och sakskäl mot lämpligheten hos en tilltänkt ägare har visat sig vara tillräckliga för att hindra fastighetsförvärv. Nära nog vilka ägare som helst har också visat sig få fortsätta att förvalta, oavsett hur svårt fastigheten och förhållandet till hyresgästerna har misskötts. Klart olämpliga och försumliga fastighetsägare, som vid flera tillfällen har visat sin olämplighet i samband med olika husaffärer, ägande och förvaltning av hyreshus, har erhållit förvärvstillstånd och/eller fått fortsätta en närmast asocial verksamhet. För oss inom vänsterpartiet kommunisterna står det klart att många som söker tillstånd för att köpa hyresfastigheter är klart olämpliga och att de gör det i syfte att tjäna grova pengar, att göra svarta pengar vita, att mygla undan pengar från skatt och lura samhället. Hyresgästernas möjligheter att påverka avgörande om förvärv och förvaltning av sina bostäder måste enligt vår mening förbättras på ett avgörande sätt. Vi har i en motion, 2096, tagit upp några av de åtgärder som vi menar behöver vidtas eller övervägas. Det gäller då bl.a. att ett centralt register över fastighetsägare behöver upprättas, att ägarformerna bör begränsas och bulvanförhållanden förbjudas, att bokföringsreglerna och kontrollen av dessa bör skärpas och att tillståndslagen för fastighetsförvärv bör ändras, så attt.ex. förvärv vägras om köparen står i skuld till samhället. Vidare har vi pekat på frågan huruvida det behövs hårdare samhällskontroll vid värderingar, att kreditgivningssystemet och möjligheterna till lån bör granskas, att lagen om tvångsförvaltning bör skärpas och inte minst att ett ökat hyresgästinflytande med insyn vid köp och försäljningar bör garanteras. Nu har flera av dessa krav tillgodosetts i regeringspropositionen och i den utredning som är beställd på detta område. Som framgår av civilutskottets betänkande om den här s.k. tillståndslagen, har vpk fogat reservationer till betänkandet. I de reservationerna behandlas ändring i bokföringslagen och frågan om hyresgästorganisations ställning. Då det gäller frågan om ändring i bokföringslagen, som behandlas i reservation 2, kan det noteras att såväl i Stockholms kommuns utredning om tillståndslagen som i justitiedepartementets promemoria om lagen förordas det att i bokföringslagen tas in en erinran om 11 § tillståndslagen. I den paragrafen stadgas skyldighet för bolag som äger hyresfastighet att i sin balansräkning lämna uppgifter bl.a. om fastighetens taxeringsvärde och bokförda värde. Jag kan inte inse att det skulle vara ur vägen med den komplettering av lagstiftningen som förordas i den här reservationen, en ändring som f. ö. också har stötts av Stockholms kommun och i justitiedepartementets promemoria. Vad som anförs i propositionen om att det är otillfredsställande att belasta en generell lag som bokföringslagen med särbestämmelser måste enligt min uppfattning vägas mot syftet att få till stånd balansräkningar för fastighetsbolagen, som så långt som möjligt är korrekta. Som anförts i departementspromemorian förbises ofta vad som i tillståndslagen krävs när det gäller balansräkningar m.m. Så över till reservationerna 5 och 6 b om hyresgästorganisations ställning. Även om de förslag som nu läggs fram i propositionen om förfarandet, dvs. när det gäller kommun, är en förbättring jämfört med den nu rådande ordningen, måste det tyvärr konstateras att hyresgästorganisation inte heller nu ges någon självständig rätt att påkalla tillståndsprövning i hyresnämnd. q På motsvarande sätt som gäller i fråga om bostadssaneringslagen bör hyresgästorganisation ges rätt att direkt påverka ärenden om förvärv av hyresfastighet. Det är ett rimligt krav, och det har också förts fram av Hyresgästernas riksförbund. Inte minst har den s.k. Göta Finans-affären aktualiserat behovet av att ge hyresgästorganisation egen initiativrätt i tillståndsärenden. Ett tillkännagivande i enlighet med vad som sägs i motionerna 266 från socialdemokratiskt håll och 2096 från vpk bör göras. Ett bifall till reservationerna 5 och 6 b skulle garantera en översyn enligt förslagen i motionerna. Några ord också om det särskilda yttrandet. I avsikt bl.a. att göra det möjligt för seriöst arbetande byggnadsföretag att köpa saneringsmogna bostadshus enbart i syfte att rusta upp husen för att sedan sälja dem till något kommunalt eller enskilt företag, som sysslar med uthyrning, eller till en bostadsrättsförening föreslås en ändring i lagtextens 4 §. Den föreslagna ändringen kan inge betänkligheter. Men eftersom den skärpning av lagstiftningen som nu kommer att genomföras bör innebära att vissa av problemen med spekulation på hyresmarknaden minskar, har vi från vpk i avvaktan på utfallet av de nya reglerna kunnat acceptera utskottets ställningstagande. Utskottets majoritet understryker vikten av att utfallet av den i propositionen förordade ändringen noga följs av regeringen. Jag vill tillägga att även vpk kommer att följa utfallet noga och återkomma om behov därav visar sig. Jag vill också något kommentera vissa övriga avsnitt av betänkandet. Det förtjänar att påpekas att moderaterna på praktiskt taget samtliga punkter reserverat sig mot majoritetens förslag. I elva reservationer finns moderaterna med, och i fem av dessa står de ensamma. Det står naturligtvis var och en fritt att foga reservationer till betänkandena, men jag undrar om inte moderaterna i detta fall reserverat sig, inte i själva sakfrågan, utan mera för att markera att man praktiskt taget inte i något sammanhang vill delta i det arbete mot försumliga hyresvärdar som riksdagspartierna i övrigt finner väsentligt. Jag förstår inte vad man har för erinran mot skärpta regler avseende förvärv av andel i fastighet och fastighetsbolag eller avseende förfarande hos kommun och regler om förvärvsavgift som sanktionsinstrument. I sex reservationer har denna samlade borgerlighet uppträtt gemensamt. Tillåt mig något kommentera reservation 3 om att förvärvstillstånd inte skall fordras för HSB och Riksbyggen, medan däremot SBC, Sveriges Bostadsrättsföreningars Centralorganisation, skall omfattas av tillståndsplikten. Mycket skulle kunna sägas i denna fråga, men låt mig bara konstatera att vad utskottet nu föreslår riksdagen att göra är att undantaget skall omfatta endast de organisationer som torde ha avsetts vid lagens tillkomst. Då fanns nämligen inte SBC i nuvarande utformning. Jag vill säga detta med anledning av att man på vissa håll gör så stort nummer av detta. Fru talman! Jag avstår från att kommentera de andra reservationerna utan nöjer mig med att yrka bifall till vpk-reservationerna 2, 5 och 6 b. Jag vill sluta med att konstatera att i propositionen har beaktats flera av de förslag som lagts fram i den under allmänna motionstiden väckta vpk-motionen 2096. Det är bra. Detta förhållande framgår också av utskottets betänkande.

Fru talman! Regeringens förslag om ändrade regler för förvärv av hyresfastighet m.m. är ett förstärkt led i kampen mot spekulation i fastigheter. Ämnet som sådant har ältats åtskilliga gånger i denna kammare — alltifrån det första förslaget från den dåvarande socialdemokratiska regeringen i mitten på 1970-talet till ett ökat tryck på de borgerliga regeringarna att skärpa lagen. Vi varnade för att lagen skulle visa sig alltför bristfällig, vilket tyvärr besannades. Flera av dem som gjort sig förmögenheter på förvärvslagens ihålighet bor ju numera utomlands, medan vi alltjämt håller påatt diskutera nya åtgärder för att göra lagen effektivare. Valutgången 1976 blev en avspark för fastighetsspekulanter av alla de slag utan att varken regeringar eller riksdagsmajoritet var särskilt intresserade av att vidta skärpta åtgärder. Och alltjämt har man på borgerligt hållinte i tillräcklig grad förstått att hyresgästerna måste skyddas och att samhället inte kan godta denna form av samhällsskadlig verksamhet. I regeringens förslag till skärpning finner vi en rad åtgärder som kompletterar varandra. Lagens tillämpningsområde vidgas. Nuvarande undantag från tillståndsplikt vid vissa förvärv av andel i fastighet slopas. När det gäller förvärv av aktier och andelar i tvåmansbolag och handelsbolag vidgas tillståndsplikten till att gälla alla bolag vars huvudsakliga syfte är att förvalta fastigheter. Anmälan till kommun om fastighetsförvärv skall också gälla förvärv av aktier och andelar i fastighetsbolag. Avgörandet huruvida tillståndsprövning skall äga rum ligger hos kommunen. Förvärvaren skall få förvärvstillstånd om vissa i lagen angivna förutsättningar uppfylls. Vad som är av intresse är förvärvarens praktiska och ekonomiska möjligheter att förvalta fastigheten. Här skärps reglerna, så att förvärvaren åläggs en längre gående utredningsskyldighet än f. n. Personer som inte betalar in skatter eller avgifter för de anställda eller har stora skatteskulder eller samröre med ekonomisk brottslighet kan vägras tillstånd. Vidare ändrar propositionen ett beslut från 1982. Då antogs en lag om rätt till fastighetsförvärv vid ombildning till bostadsrätt som innebar att hyresgästerna, efter det att vissa förutsättningar uppfyllts, fick förköpsrätt vid försäljning av hyresfastighet. Nu föreslår regeringen att den lagen inte skall gälla hyresfastighet som ägs av stat, kommun eller allmännyttigt bostadsföretag. När civilutskottet behandlat propositionen har vi också diskuterat en rad motioner. De som ligger i linje med propositionens innebörd eller innebär återkommande krav på skärpning av förvärvslagen har fått en positiv behandling av utskottets majoritet. De andra partierna i utskottet har producerat 13 reservationer. Moderaterna har sex egna reservationer, i två eller nästan tre företräds vpk, och fem reservationer har de tre borgerliga partierna kommit sams om. Det har ofta hänt att de borgerliga partierna har hakat på varandra när det gäller frågor om förvärslagen. Men den här gången har man tydligen hakat i varandra. Det finns något slags borgerliga värderingar som väger tyngre än att göra reglerna mot fastighetsförvärv så effektiva att de inte lämnar utrymme för spekulation. Jag skall, fru talman, ta upp reservationerna som har fogats till utskottsbetänkandet. Reservation 1 från moderaterna innebär att de är emot tillståndsplikt såvitt avser förvärv av ytterligare andel i fastighet där förvärvaren redan har andel och också är emot förslaget avseende förvärv av aktier och andelar i sådana fåmansbolag resp. handelsbolag som huvudsakligen ägnar sig åt förvaltning av hyresfastigheter. Civilutskottet har tillstyrkt propositionen. De nuvarande undantagen från tillståndsplikten i dessa delar upphävs. Det innebär att kontrollen av andelsförvärven förs över från inskrivningsmyndigheterna till kommunerna, och därmed inträder ett ökat kommunalt inflytande. Kommunerna har större möjligheter att kontrollera att förvärven sker för bostadsändamål. Förvärvstillstånd får inte vägras om andelsförvärvet sker i uppenbart syfte att bereda bostad åt den egna familjen. Förvärv av andelar och aktier i fastighetsbolag skall först anmälas till kommunen. Endast om kommunen anmäler förvärvet till hyresnämnden för prövning behövs förvärvstillstånd. I reservation 2 uttalar vpk missnöje med 19 § bokföringslagen. Denna motion lämnades in under allmänna motionstiden, men den proposition som nu föreligger borde ganska väl täcka även vpk:s uppfattning. Bokföringsnämnden anser det principiellt otillfredsställande att belasta en generell regel med särbestämmelser, och tunga remissinstanser delar den uppfattningen. Bostadsministern har inte heller föreslagit någon av vpk begärd ändring i bokföringslagen. När det gäller tillståndslagens tillämplighet i övrigt så införs i lagtexten begreppet ”folkrörelsekooperativ organisation”. Bostadsministern pekar ut HSB och Riksbyggen som de organisationer vilka avses. Tidigare betecknades dessa båda organisationer som ”rikskooperativa” organisationer. Sedan dess har Stockholms bostadsrättsföreningars centralorganisation — SBC - så att säga bakvägen kommit in under detta begrepp. I den ändring som föreslås i propositionen faller SBC ur undantagen vid övergång till bostadsrätt. SBC betecknas numera som Sveriges Bostadsrättsföreningars Centralorganisation, men det ändrar ingenting i den bedömning som görs i propositionen. Även om SBC under 1982 hade kallats för Sveriges Bostadsrättsföreningars Centralorganisation, hade inte företaget kommit med i den bedömning av undantagen som riksdagen gjorde för något år sedan. Jag vill fästa uppmärksamheten på att socialdemokraterna och centern den gången var ense om att HSB och Riksbyggen var de organisationer som åsyftades — och således därvidlag tog ställning mot den dåvarande borgerliga regeringen. Vad gäller SBC i övrigt vill jag gärna säga att riksdagen under hela 1970-talet har fattat beslut som har haft anknytning till bostadsrättslagen i stort och också haft anknytning till SBC Stockholm. Jag påstår att vi från utskottets sida haft mycket nära kontakter med SBC. Det gäller viss lagstiftning som haft anknytning till SBC:s verksamhet och som vi från utskottet varit angelägna att medverka till. Vi har några gånger, på eget initiativ, sett till att SBC:s intressen blivit beaktade i de lagändringar som gjorts. Det är ett seriöst arbetande företag, och det är svårt att förstå motiven bakom den kampanj som uppenbarligen den nya företagsledningen så frankt har satt i gång. Det finns inga hinder för SBC att utveckla sin verksamhet liksom hitintills. I reservation 5 har vpk uttalat sig för en förstärkning av hyresgästorganisations ställning. Nu säger propositionen att kommunerna vid sin prövning skall inhämta de synpunkter som hyresgästorganisationen har att anföra på ärenden av särskild betydelse. Jag tycker inte att vpk behöver ha alltför tungt sinne för att den formen bibehålls. Hyresgästerna i fastigheter, aktuella för förvärv, skall ges möjligheter att anföra synpunkter på förvärvsfrågan. Även i reservation 6 återkommer frågan om hyresgästernas ställning — men denna gång beträffande motiveringen. Moderaterna vill inte att hyresgästorganisationerna skall ha något inflytande eftersom de saknar kunskap. Vpk tycker tvärtom — och det är ju alltid ett hälsotecken. Nu vill vpk att hyresgästorganisation skall ha självständig rätt att påkalla prövning i hyresnämnden — en rätt som endast tillkommer kommunen. Förutsättningarna för att få tillstånd är alltså en primär del av hela propositionsförslaget. Nu tycker de tre borgerliga partierna i reservation 7 att det är näst intill upprörande att förvärvaren först måste bevisa sin hederlighet. Jag förstår inte vad det är för skamligt i att bevisa att man är hederlig —- det brukar ju vara en tillgång. Nu är emellertid turerna annorlunda än vad som framgår av reservationen, eftersom kommunen ger förvärvaren en möjlighet att presentera sin tidigare verksamhet och de förutsättningar vederbörande har att förvalta hyresfastigheten. Det ligger inget märkvärdigt idetta. Göta Finans-skandalen i Göteborg har gett underlag för åtgärder som motverkar att icke seriösa personer ger sig in på fastighetsmarknaden. Någon förvärvsavgift föreslås inte i propositionen, men moderaterna vill ändå reservera sig i reservation 8. Bostadsministern har sagt att han vill fortsätta att överväga ett eventuellt införande av en sådan avgift. Men redan nu vill moderaterna säga nej. Ett nej-sägarparti kan tydligen inte vara ute tillräckligt tidigt för att slå vakt om sin politiska profil. Reservation 9 är en gammal bekant, som riksdagen då och då knyter nya kontakter med. Den gäller det socialdemokratiska kravet på ett rikstäckande fastighetsregister. Även om bostadsministern av ekonomiska skäl inte nu går med på förslaget, ger utskottets majoritet uttryck för sin uppfattning i denna fråga. Det är viktigt att regeringen tar allvarligt på detta förslag och skapar de förutsättningar som behövs för att få ett över hela riket funktionsdugligt register över samtliga fastighetsägare. Det tar tid och pengar och minskar byråkratin. Självfallet säger utskottet nej till reservanterna, som går emot motionerna. Motionärerna kräver en utredning om ett fastighetsägarregister, vilket utskottsmajoriteten tillstyrkt. I reservation 10 går de borgerliga emot propositionens förslag att de allmännyttiga bostadsföretagen skall undantas när det gäller hyresgästernas möjlighet att bilda bostadsrätt. Det var den borgerliga regeringen som hittade på att även allmännyttan skulle upplåta bostadsrätt på samma sätt som marknaden i övrigt. Men då gick man också emot 1978 års bostadsrättskommitté. Nu ändrar regeringen på 1982 års beslut, och det är bra. De bostadsföretag i kommunal regi som arbetar efter självkostnadsprincipen skall utvecklas och stödjas i enlighet med de riktlinjer för ett socialt boende som är utmärkande för deras verksamhet. I reservation 11 har de borgerliga återigen samsats och slår ett slag för att bostadsrätt skall få överlåtas fritt såsom sker i dag, med undantag för HSB, som har en karensregel för sin nyproduktion. Regeringen skall nu låta en utredning se över bostadsrättslagen och pröva om och i så fall under vilka former hembud skall kunna ske. De borgerliga ledamöterna i civilutskottet är tydligen skräckslagna även för en utredning. Allt som kan belysa en fråga ytterligare skall förhindras, men utredningen är på gång och den är välkommen med ett sakunderlag, som kan göra det möjligt att ta ställning i den något komplicerade frågan om ett hembudsförfarande inom bostadsrättsmarknaden. Fru talman! Detsamma gäller reservationerna 12 och 13. I reservation 12 behandlas frågan om åtgärder för att underlätta demokratisering av boendet. Utskottet har velat ge regeringen till känna att man är mycket intresserad av en översyn av bostadsförvaltningslagen. De tre borgerliga partierna säger att det måste förhindras, att de inte vill ha någon översyn av bostadsförvaltningslagen. Anledningen till det framgår inte av reservation 12, som är ovanligt uttunnad. Men antagligen är det för en gångs skull brist på ideologiska argument, som man mobiliserar i så många andra sammanhang. Betecknande för den debatt som förs är reservation 13, där moderaterna säger att de är anhängare till ett boinflytande. Men det är mycket viktigt att det boinflytandet inte utvecklas genom avtal mellan bostadsföretagens och hyresgästernas organisationer, utan det skall uppenbarligen vara ett boinflytandeavtal som träffas av den enskilde med sin fastighetsägare. Det är ganska betecknande för den kampanj — det vågar jag säga — mot hyresgästorganisationerna som moderaterna fört under många år. De har inte något till övers för vad sammanhållning och gemenskap betyder för den enskilde hyresgästen.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

Fru talman! För någon vecka sedan gav Oskar Lindkvist Kjell Mattsson en reprimand, därför att centerpartiet, som han sade, hade för många reservationer tillsammans med moderaterna. Han varnade Kjell Mattsson och sade att denne skulle passa sig för detta i fortsättningen. Jag vill utnyttja detta tillfälle till att varna Oskar Lindkvist litet grand. Tore Claeson var alldeles för nöjd med detta betänkande. Han har bara en enda ynka reservation om en liten detalj, och i övrigt anser han att utskottet har uppfyllt alla vpk:s önskemål när det gäller den här lagstiftningen. Tänk på det i fortsättningen! Oskar Lindkvist säger sedan att det är alldeles för många reservationer, varpå han mycket noggrant går igenom dem. Det var bra, därför att på det sättet fick vi veta hur många förslag som framläggs i propositionen och hur regeringen på område efter område vill detaljreglera den verksamhet som vi nu diskuterar. Antalet reservationer blir naturligtvis avhängigt av hur mycket som tas upp i en proposition. Eftersom vi, som jag deklarerade i mitt inledningsanförande, avvisar utskottets förslag, har vi varit tvungna att avge ett antal reservationer på olika punkter. Jag tycker inte att Oskar Lindkvist har anledning att vara speciellt överraskad över det. Oskar Lindkvist säger vidare att kommunerna nu kommer att få ett ökat inflytande. Det är alldeles riktigt, det är vad man ger dem. Samtidigt är kommunerna, som bostadsministern nyss påpekade, stora fastighetsägare via de allmännyttiga bostadsföretagen. Här kan det uppenbart bli en konflikt. Kommuner kommer alltså att reglera fastighetsköpen och få inflytande över dem på ett helt annat sätt än hittills, och det är enligt vår uppfattning mycket olyckligt. Vi är överens om att beivra fastighetsspekulation och ekonomisk brottslighet över huvud taget, lägenhetshandel och sådana saker. Men trots allt är det då fråga om en handfull människor som missköter sig, eller ännu värre, sysslar med ren brottslig verksamhet, medan tiotusentals seriösa fastighetsägare sköter sina fastigheter och sina hyresgäster mycket bra. När man går så långt i lagstiftningen som ni gör, kommer de som sköter sig i kläm. Det är bara så. Det är därför vi misstänker att socialdemokraterna helt enkelt vill åt de privata fastighetsägarna, vilket jag tog upp i mitt inledningsanförande. Ni vill åt dem till varje pris, och de kommer att minska i antal, om det förslag ni nu har lagt fram genomförs, därför att inga nya tillkommer. Den kanske mest uppmärksammade delen i lagförslaget är att man diskriminerar SBC. Det är helt uppenbart att det inte går att försvara den ordning som regeringen nu föreslår och som civilutskottets socialdemokrater ställer sig bakom. Det är bara att konstatera att de organisationer som står socialdemokraterna nära godkänner man. De behöver inte underkastas någon prövning, medan däremot andra, motsvarande organisationer, skall särbehandlas. Detta är unikt. Det har aldrig hänt tidigare att vi lagstiftningsvägen har pekat ut två organisationer på det sättet. Vore det idrott, skulle det vara både straffspark och utvisning för en sådan här lagstiftning. Straffsparken får vi väl nu, men utvisningen får vi vänta med till 1985.

Fru talman! Låt oss rensa debatten, Hans Gustafsson, när det gäller 11 a §. Vi liberaler vill inte förbjuda bostadsrättsinnehavarna att t.ex. införa priskontroll i sina stadgar. Det kan de göra med nuvarande lagstiftning. Det vi vill är att skydda dem från kommunernas attacker när det gäller att påtvinga bostadsrättsföreningar stadgar som de sedan inte kan ändra. Det är därför 11 a § kommit till, och det är därför vi anser att den är värdefull. Det är viktigt för en liberal att stå på den enskildes sida mot i detta fall kommunen. Att frågan tagits upp i det här betänkandet beror på en motion som väcktes av två folkpartister under allmänna motionstiden och som handlar om faran med de kontorsbildade bostadsrättsföreningarna, där man bakvägen kan försöka föra in bestämmelser om hembud och gå runt 11 a §. Att man skulle få förköpa sin lägenhet i allmännyttan, sade Oskar Lindkvist, var någonting som den borgerliga regeringen hade hittat på. Det finns enligt vårt sätt att se ingen anledning att skilja på fastigheterna. Det är hyresgästens önskan som skall gälla. Vill en hyresgäst i en fastighet gå tillsammans med andra hyresgäster i samma fastighet och bilda bostadsrättsförening och få förköpsrätt, om fastigheten skall försäljas, skall det gälla vem som än äger fastigheten. Det är svar till bostadsministern också. Det är inte kommunens intresse som är överskuggande, utan det är de enskilda människornas önskemål som skall vara gällande, i det här fallet om de går tillsammans och tycker att bostadsrättsföreningen är en lämplig form.

Fru talman! I borgerlighetens Sverige skall det råda valfrihet då det gäller bostad. Vi som har upplevt den borgerliga regeringstiden betackar oss för det. Inte blev valfriheten större. Men ett vet vi säkert — om de borgerliga hade fått fortsätta på den inslagna vägen, hade valfriheten blivit betydligt mindre. F. ö. tycker jag att man skall sluta med det hycklande talet om valfrihet när det gäller bostaden. Var och en vet ju att det inte råder någon verklig valfrihet på bostadsmarknaden. I det stora hela är det fortfarande plånbokens tjocklek som är avgörande för om du skall kunna välja den ena eller den andra boendeformen. Den verkliga valfriheten då det gäller bostad kan endast garanteras genom att samhället och kommunerna får ett större inflytande över bostadsförsörjningen, inte på det sätt som de borgerliga partierna föreslår. Sedan till Oskar Lindkvist. Jag har i och för sig inte så mycket att säga, för Oskar Lindkvist sade inte så mycket om reservationerna. Jag skall uppehålla mig vid en sak, vår reservation om hyresgästernas rätt att påkalla tillståndsprövning i ärenden angående fastighetsförvärv. Jag tror att Oskar Lindkvist och jag i själva verket är rätt överens på den punkten, med tanke på de diskussioner som vi haft i de här frågorna förut i denna kammare och med tanke på innehållet i socialdemokratiska motioner under den borgerliga regeringstiden. Jag beklagar bara att man nu inte anser sig kunna ta det här steget, att ge hyresgästerna rätt att självständigt påkalla en tillståndsprövning. Det sägs att i ärenden av särskild betydelse skall man inhämta synpunkter. Men det är, Oskar Lindkvist, inte riktigt samma sak. Jag tycker att man här borde ha samma synsätt och skriva in samma rättigheter som i fråga om t.ex. bostadssaneringslagen. Rolf Dahlberg säger att Tore Claeson är alldeles för nöjd med förslaget — han har bara en reservation. Jag har avgett två reservationer, om jag minns rätt. Jag är nöjd i de delar som propositionen och utskottsmajoriteten har tillgodosett våra krav. Vi har framfört förslag och synpunkter inte bara i den motion som vi väckt under den allmänna motionstiden och som blivit föremål för behandling, utan vi har faktiskt också försökt att driva de här frågorna redan tidigare. När jag är nöjd med delar av förslaget, är jag det mot bakgrund av att jag har litet erfarenhet på detta område om vad som försiggår. Jag vet att förslaget innebär en avsevärd förbättring för alla betalande boende. De borde också ha det avgörande inflytandet över vilka som skall äga fastigheten och hur hyresgästerna skall behandlas i sitt boende. Hyresgästerna har all anledning att hälsa förbättringen med tillfredsställelse. De hyresvärdar och fastighetsägare som har anledning att beklaga sig över förslaget är ju de som håller på med spekulation i fastighetshandel och med ekonomisk brottslighet, eller som har för avsikt att pröva möjligheter till det. Jag kan inte förstå vad det är för problem som uppkommer för de skötsamma fastighetsägarna, som inte har sysslat med spekulation o. d. och inte heller har för avsikt att göra det. På vilket sätt, Rolf Dahlberg, kommer de i kläm i det här avseendet? Jag har mycket svårt att se att de skulle komma i kläm; i så fall krävs här en precisering.
Fru talman! Bara några ord till Kerstin Ekman. Hon säger att det skall vara den enskilda människans önskemål som skall vara avgörande. Jag var på ett möte i Stockholm, där det framträdde företrädare för en organisation som vill bilda bostadsrätt i de allmännyttiga bostadsföretagen. Något ömkligare har jag sällan sett under min långa tid i politiken — hur litet gensvar de människor har som är ute för att i allmännyttan övergå till bostadsrätt. Flertalet av dem som har flyttat till de allmännyttiga bostadsföretagen vill utveckla sina bostäder i samverkan med de kommunala bolagen och med ett ständigt ökat boendeinflytande. Detta är de önskemål som samfällt kommer till uttryck. Jag tycker att det också måste vara en liberal regel att respektera dem. Rolf Dahlberg varnade mig för att ha sällskap med vpk i bostadsfrågan. Jag vill omedelbart säga att alla som stödjer en socialdemokratisk bostadspolitik är mycket välkomna att sluta upp i den gemenskapen. Man får säga att vpk har tillfört svensk bostadsdebatt många värdefulla inslag. Det skulle vara felaktigt av mig att falla för frestelsen att på uppmaning av Rolf Dahlberg ta avtånd från vpk:s arbete, för det har vpk skött mycket bra. Vpk ligger mycket nära de ståndpunkter i bostadsfrågan som vi från det socialdemokratiska partiets sida driver. Jag blir litet grand förvånad när jag hör en moderat i dag tala om detaljreglering. Ni borgerliga har ju regerat i sex år. I några av dessa regeringar satt företrädare för moderata samlingspartiet. Vad gjorde ni för att avbyråkratisera och ”avdetaljera” det svenska samhället? Ni gjorde ingenting, inte ett dugg, och därför skall ni inte heller komma med några påståenden om att samhället är för detaljreglerat. Ni har inte medverkat till att göra några som helst förändringar av det slaget. Sedan talade Rolf Dahlberg om kommunernas ökade inflytande. Läs vad brottsförebyggande rådet skriver, läs fastighetsnämndens i Göteborg anhållan till statsmakterna att göra någonting åt Lex Backström! Alla här har säkert läst detta — utom Kerstin Ekman, som är fullständigt oberörd av vad fastighetsnämnden i Göteborg har sagt till statsmakterna. Eller ta Stockholms kommun, som kräver åtgärder för att skärpa lagen. Alla säger det därför att det alltjämt finns sådana fruktansvärda ihåligheter i lagen, vilken bostadsministern nu medverkar till att effektivisera. Rolf Dahlberg säger: Ja, men det är ju bara några stycken. Jag har hört det där till leda, jag har hört den sången förr. Det är bara några stycken, men låt mig säga att alla de andra tiotusentals seriösa bostadsförvaltarna är glada över att man sanerar bostadsmarknaden. Är man seriös — och det är tack och lov många som sysslar med fastighetsförvaltning — så vill man inte ha någonting med dem att göra som har kommit över till bostadsmarknaden för att göra sig en egen förmögenhet. Sedan säger Rolf Dahlberg att man här har pekat ut två organisationer, HSB och Riksbyggen. De är utpekade därför att de är socialdemokratiska organisationer. Jag tänker på en artikel i Svenska Dagbladet. Det har varit några artiklar om SBC, HSB och Riksbyggen. Två har skrivits av den nye direktören i SBC, och en har skrivits av partisekreteraren i moderata samlingspartiet, Georg Danell. Det var han som myntade slagordet att de organisationer som är socialdemokratiska är utpekade. De utpekades 1982 av socialdemokraterna i riksdagen och av centerpartiet. Kan inte Rolf Dahlberg tänka sig att de är utpekade, därför att de är folkrörelseorganisationer, att de har medlemskap, att de har inflytande, att de har bostadssparande, att de har turordning vid lägenhetsbyte, att de bildar bostadsrätter och att de har en röst per medlem — en fullständigt genomtänkt demokratisk organisation i det svenska samhället? Om jag skulle ha varit moderat — fruktansvärda tanke; det är bara en mycket kortvarig hypotes, och jag kommer aldrig att upprepa detta — så skulle jag ha känt mycket stor stolthet över att Sverige har så fina folkrörelseorganisationer. Jag skulle ha velat stimulera den verksamheten i stället för att använda den som ett tillhygge i den politiska debatten. Nu säger Rolf Dahlberg slutligen: Om detta hade varit idrott, hade ni antagligen blivit utvisade, kansket.o.m. avvisade från planen. Jag tycker att Rolf Dahlberg alltmer utvecklas till ett slags politikens motsvarighet till boxningens Ali. Han är huvudet högre än alla andra, kan allt och vet det mesta om allt, men han gör mycket litet för att ställa till rätta det som är felaktigt i samhället. Vad Rolf Dahlberg gör är att slå vakt om dem som i dag har fastighetsmarknaden som ett spekulationsobjekt.
Fru talman! Det finns naturligtvis mycket att säga efter detta långa inlägg av Oskar Lindkvist. Men eftersom vi nu har diskuterat ganska länge, tidigare har haft många tillfällen att debattera och framöver också kommer att få sådana, skall jag fatta mig mycket kort. Oskar Lindkvist ställde en fråga om en sak utanför det ärende som vi nu sysslar med, nämligen vad de borgerliga regeringarna gjorde när det gällde avbyråkratisering. Jag kan hålla med om att de inte gjorde tillräckligt mycket, men de gjorde en hel del. Det är fel när Oskar Lindkvist så frankt, nästan världsmästarbäst — om jag nu får använda Oskar Lindkvists språk — säger att de borgerliga inte gjorde någonting. De lade t.o.m. fram en särskild proposition om just avbyråkratisering på en rad områden i samhället, men det har Oskar Lindkvist glömt. Vad ni socialdemokrater nu gör är att ni tillför den redan stora floran av regleringar en hel mängd nya. Det var det som jag reagerade emot. Det är klart att det går bra att sparka hårt åt alla håll — som Oskar Lindkvist gjorde — men det tar naturligtvis mycket dåligt, eftersom man inte träffar målet.
Fru talman! Det är naturligtvis bra för Oskar Lindkvist med hans grundsyn att han inte träffar några människor ute i de allmännyttiga bostadsföretagen som vill köpa sina lägenheter. Om det nu inte finns några sådana människor, varför skall man då ta bort förköpsrätten? Det gör ju ingenting om den rätten är kvar, om det skulle finnas några som är av en annan åsikt när det gäller deras hus. Nej, Oskar Lindkvist, detta resonemang går inte ihop, och det rimmar dåligt med vad bostadsministern sade för en stund sedan. Man hade tagit bort förköpsrätten bara för att inte hyresgästerna på något sätt skulle kunna ta över de kommunala besluten. Det är kanske så det ligger till, och det är därför som vi vänder oss mot förslaget. Det är fortfarande enskilda människors önskemål som det är fråga om — enskilda människor som sluter sig samman och inte skadar några andra när de begär en frihet.
Fru talman! Jag tror inte att vi i detta sammanhang behöver ägna mer tid åt de enskilda människorna. Kerstin Ekman har säkert klart för sig att de allmännyttiga bostadföretagen, med sin sociala inriktning och självkostnadsverksamhet, behövs i det svenska samhället. Man skall se till att de får utvecklingsmöjligheter och kapacitet att använda ett ökat boendeinflytande. Jagtror att det är fel att ta itu denna gemenskap i de allmännyttiga företagen, vilket ni som företräder folkpartiet försöker göra med alla till buds stående medel. Rolf Dahlberg sade: Vi gjorde inte tillräckligt mycket, men vi gjorde en del. Han erinrade också om att de borgerliga bl.a. lade fram en proposition om avbyråkratisering. Jag erkänner att ni gjorde en del. Den ”delen” håller nu den socialdemokratiska regeringen på att försöka ställa till rätta. Det är alldeles riktigt att ni gjorde en del, men tack och lov att ni inte hann göra mer. Redan det ni gjorde var mer än tillräckligt.

Herr talman! Valperioden för justitieombudsmannen Sigvard Holstad utgår under innevarande kalenderår. Med anledning härav har JO delegationen berett frågan om val av en justitieombudsman. Samråd har därvid ägt rum med de av partigrupperna utsedda ledamöterna i talmanskonferensen. JO-delegationen föreslår enhälligt att riksdagen för tiden från valet till dess nytt val har förrättats under fjärde året därefter omväljer Sigvard Holstad till justitieombudsman.

Herr talman! När vi nu börjar årets dechargedebatt lyser regeringsbänken, tom. Jag tycker det är beklagligt — men jag hoppas att det bättrar sig under dagen — att inte någon representant för regeringen har funnit för gott att lyssna till den årliga granskning av dess verksamhet som riksdagen gör. Det skall gärna medges, herr talman, att regeringsbänken under de olika borgerliga regeringarna kanske inte var alldeles till trängsel fylld under dechargedebatterna, men ganska många borgerliga statsråd brukade faktiskt åhöra den debatten. Det är min förhoppning, herr talman, att man från den nu sittande regeringens sida skall visa den respekt för riksdagen som jag tycker det finns anledning att visa genom att man låter sig representeras vid dechargedebatten. Nu är vi bara i inledningen av denna debatt, herr talman, så det finns möjlighet för regeringen att under dagen visa sitt intresse för granskningsfrågorna. Herr talman! Den debatt som brukar inleda behandlingen av konstitutionsutskottets dechargebetänkande får gärna karaktären av en ouvertyr. I en sådan skall ges en försmak av vad som komma skall. Ibland har också den inledande debatten kommit att behandla det som är avsett att följa under de olika punkterna. Jag skall emellertid försöka hålla mig till det som inte tas upp där utan i några avsnitt i betänkandets inledning. Det gäller regerings Majoriteten menar i sin skrivning att regeringsskiftet 1982 ger en god belysning av de svårigheter som den nuvarande regeringsbildningsproceduren kan ge upphov till. Man understryker det otillfredsställande i att reglerna inte möjliggjorde en snabbare regeringsbildning. Socialdemokraterna är emellertid i så fall i hög grad medansvariga för att reglerna ser ut som de gör. Efter regeringsskiftet 1976 menade socialdemokraterna att detta hade skett så snabbt och smidigt som reglerna medgav. Man riktade då ingen kritik mot reglerna i fråga. Bakom den socialdemokratiska kritiken ligger en strävan att när det gäller regeringsbildningsproceduren låta talmannen också formellt ta över de befogenheter i detta avseende som kungen hade enligt den tidigare regeringsformen. Man vill att talmannen direkt skall utnämna statsminister. Detta är vi från moderata samlingspartiets sida inte beredda att medverka till. Talmannen är politiskt vald och vi vet inget om hur framtida talmän kan tänkas uppträda vid kommande regeringsbildningar. Det räcker inte med att via ett misstroendevotum i efterhand korrigera talmannens val. Det måste därför, herr talman, finnas möjlighet att direkt korrigera talmannens beslut om statsminister, om läget är oklart eller talmannens förslag kontroversiellt. Förslag till detta har framförts, bl.a. i en grundlagsutredning för några år sedan som leddes av Gunnar Heckscher. Jag skall här inte närmare gå in på de möjligheter till korrektiv som finns. Låt mig bara slå fast att tanken på att direkt överlämna utseendet av statsminister till talmannen icke kan accepteras. Man kan också diskutera om ens ett utnämnande av statsminister av talmannen ger några garantier i alla lägen för en snabb procedur. Sammanräkningen av ett valresultat kan ta tid — vi har haft ett par jämna lägen under 1970-talet — valet kan överklagas och om en grupp av partier får majoritet kan förhandlingar dem emellan ta tid. Socialdemokraterna tycks utgå från att de mer eller mindre alltid skall kunna bilda regering ensamma med vänsterpartiet kommunisterna som ett fogligt stödparti. Så har det ofta varit. Vi får se om det blir lika enkelt i framtiden. Det visade sig också i höstas att statsminister Palme behövde viss tid på sig för att få ihop en regering. Tilltänkta kandidater tackade nej. Det drog ut på tiden och en utrikeshandelsminister fick vi vänta flera månader på. Notabelt i detta sammanhang är att socialdemokraterna i utskottet använder affären med ubåten i Hårsfjärden som ett argument för att en snabbare regeringsbildningsprocedur borde ha kommit till stånd. Men det förtjänar då påpekas att Olof Palme inte har gett försvaret någon större prioritet i regeringsbildningsarbetet. Till försvarsminister utsågs en person utan erfarenhet av försvarsfrågor. Denne visade sig också inte klara av påfrestningarna att under veckorna vistas i Stockholm, utan avgick. Man vågar inte tänka på vad som kunde ha inträffat vid krig. Men försvarsministern avgick den 1 december och fick inte någon efterträdare förrän den 17 januari. I mer än en och en halv månad saknade vårt land en ordinarie försvarsminister. Formellt förordnades visserligen kommunikationsministern — som heller aldrig sysslat med försvarsfrågor — att handlägga försvarsärenden, men detta får betraktas som en pro forma-sak och inget annat. Herr talman! Statsministerns handläggning av försvarsministerfrågan är ett gott exempel på vilken liten uppmärksamhet Olof Palme har gett försvarsfrågorna i en tid då dessa förtjänar högsta prioritet. Vad sedan gäller regeringskansliets organisation finns det anledning att notera den starka ansvällning av politiskt sakkunniga som skett sedan socialdemokraterna kom till makten. Förutom informationssekreterarna fanns 31 sådana tjänster vid regeringsskiftet i höstas. Nu är antalet 46. Huvudsakligen beror detta på att antalet personer med assistentuppgifter har ökat från 2 under den tidigare regeringens tid till 16 nu. Det är knappast någon hemlighet, herr talman, att anställningen av personer med assistentuppgifter bl.a. beror på att man från regeringen Palmes sida varit synnerligen aktiv med att försöka stoppa alla möjligheter tillläckor från regeringskansliet. Man har därför rekryterat assistentpersonal i stor utsträckning från den socialdemokratiska partiorganisationen. Det är naturligt att en ny regering inom ganska vida ramar får möjlighet att forma ett regeringskansli efter eget huvud. Men vi skall då inte glömma den kritik som riktades i t.ex. socialdemokratisk press mot de borgerliga regeringarna för att de anställde politiskt sakkunniga. Nu tiger samma press när dessas antal ökar med 50 90 under den socialdemokratiska regeringen och när man börjar, på grundval av politikeravtalet, att anställa människor av en helt ny kategori som knappast kunde anses innefattas av politikeravtalet då det skrevs för ett par år sedan. Detta är, herr talman, värt att notera när vi diskuterar den nya regeringens tillträde och dess arbetsformer under den tid den hittills verkat. Så några ord om lagrådet. Utskottet är på denna punkt enhälligt, och den kritik som riktas får betraktas som generell och har inte karaktären av specialadresserade anmärkningar. Det är i sak mycket bestämda uttalanden som utskottet gör, och det är att hoppas att framtida regeringar och lagråd verkligen tar dessa påpekanden från konstitutionsutskottet ad notam. Det är på två punkter som det finns anledning att göra detta. För det första: Lagrådsgranskning är huvudregel. Lagrådsgranskning skall helt enkelt ske, om det inte föreligger speciella skäl för att strunta i detta. Då är det viktigt att regeringen verkligen anger dessa skäl för riksdagen. Det får inte bara ske genom slentrianmässiga hänvisningar till tidsbrist eller någonting liknande. Det måste vara sakskäl i varje enskilt fall, där man anser att lagrådsgranskning icke skall ske. För det andra: S. k. underhandsgranskning måste undvikas. Det innebär att det är orimligt att lagrådet normalt sett börjar granska ett förslag som inte är färdigt. Detta i sin tur innebär att riksdagen, som skall ta ställning till regeringens förslag, ju inte vet vad som är regeringens del i propositionen och vad som är lagrådets olika tillägg. Detta är icke en tillfredsställande handläggningsordning. Man blandar här ihop två olika saker, nämligen regeringens rätt och skyldighet att lägga fram förslag till riksdagen och den juridiska granskning som skall ske inom lagrådet. Dessutom, herr talman, vill jag påpeka att de handlingar som går till lagrådet naturligtvis måste vara offentliga. Riksdagens ledamöter måste ha tillgång till det material som lagrådet har att granska. Enligt min mening finns det anledning för utskottet att vid nästa års granskning göra en noggrann genomgång av lagrådets arbetsformer och därvid särskilt granska att riktlinjerna i såväl utskottets uttalanden som det instämmande i dessa, som skedde av justitieministern i kammaren den 21 mars, verkligen följs i praktiken. Det finns då också, herr talman, anledning att återkomma till regeringens handläggning av t.ex. den skogspolitiska propositionen med de uppenbara brister som massmedia kunde påvisa att den hade. Dessa brister, som sedan följts upp i riksdagen, bestod exempelvis i att man inte tillgodosåg rimliga offentlighetskrav. Herr talman! Utskottets granskning avser år 1982. Vad gäller den nu sittande regeringen omfattar därför utskottets granskning i praktiken bara tre månader av dess fögderi. Trots den korta tiden har det hunnit inträffa sådana saker som sjabbel med försvarsministerposten, Egon Bahr-affären, nonchalans mot den avgående regeringen vid devalveringen, märkliga metoder när det gäller de statliga företagens skötsel och anmärkningsvärda uttalanden om det svenska biståndsprojektet Bai Bang. Det är, herr talman, i sanning en anmärkningsvärd start för regeringen Palme.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

Herr talman! Det har hänt en hel del med konstitutionsutskottets granskning under de senaste tio åren. Den har i alla avseenden expanderat. När jag år 1971 för första gången kunde följa granskningen var själva betänkandet på ett trettiotal sidor, och debatten tog ett par timmar. Några utfrågningar av statsråd och departementstjänstemän förekom knappast. Arbetet med granskningen tog en mycket begränsad del av utskottets tid i anspråk. Massmediabevakningen var ringa. Nu har granskningsinsatserna i volym och tid mer än fördubblats, kanske tredubblats. Tjänstemän och statsråd, avsuttna och sittande, passerar i en strid ström genom KU:s sessionssal. Massmediabevakningen är omfattande. Tidningarna skrivert.o.m. ledare om KU:s granskning, visserligen vanligen rätt syrliga och tillverkade innan KU-betänkandet är klart och offentliggjort, men ändå. Uppmärksamheten är betydande. Väl att märka, den här expansionen i alla avseenden har skett utan att de grundläggande reglerna för granskningen på något substantiellt sätt har ändrats. Det är således praxis som har skenat i väg. Man kan naturligtvis fråga sig vart den här utvecklingen skall ända. Någonstans måste nog en gräns sättas. Konstitutionsutskottet kan inte bli ett granskningsorgan för hela aktiebolaget Sveriges affärer. Det förekommer att frågor aktualiseras i utskottsgranskningen därför att de är politiskt men inte konstitutionellt intressanta. De kant.o.m. tidigare utförligt ha sakbehandlats i andra utskott. Jag tror, herr talman, att det kan bli nödvändigt att återgå till en något snävare tolkning av utskottets granskningsuppgifter, även om jag av skäl som jaginte här har tid att utveckla inte tror att vi helt och hållet kan återgå till den tidigare ordningen. Herr talman! Av de redovisade granskningsärenden som faller in under inledningsavsnittet, har jag tänkt att särskilt uppehålla mig vid ett par, nämligen regeringsbildningen och regeringens organistion samt lagrådsgranskningen. Det innebär inte att jag anser de övriga ärendena oviktiga. Så ärt.ex. för riksdagens arbete och noggranna beredning av regeringsförslagen det sena propositionsavlämnandet och den kraftiga anhopningen av propositioner i slutskedet av riksmötet ett stort, välkänt och allvarligt bekymmer. Det finns goda skäl för utskottets återkommande kritik härvidlag. Regeringen bör göra allt för att få till stånd en bättre spridning av propositionerna, och utskotten bör inte tveka att skjuta sent ankomna och komplicerade förslag till hösten. I många fall inträffar inga olyckor vare sig rättsligt eller politiskt, om ett förslag får vila till sig över sommaren. Problemet är att så många förslag är knutna till budgeten och för den skull måste tas innan den nya budgeten fastläggs. Jag och partikollegor till mig har i motioner och i ett stort antal kammardebatter framhållit att någon verkligt rationell arbetsordning i riksdagen får vi inte förrän vi tar itu med de grundläggande problemen i själva uppläggningen av riksdagsåret. Så länge vi har kvar den konstiga ordningen med budgetförslag och allmän motionstid i mitten av riksdagsåret i stället för att förlägga dessa viktiga aktiviteter till riksdagsårets början, som man gör i alla andra sansade parlamentariska demokratier, kommer nog riksdagen att få leva med dessa besvärliga anhopningsproblem, oavsett vilka regeringar som sitter och vilka ansträngningar som görs. Svårigheterna är så att säga inbyggda i systemet som sådant. Vi har från centerns sida ännu inte fått någon resonans hos riksdagsmajoriteten för våra reformförslag, vilket jag beklagar. För den mera utförliga argumentationen i dessa frågor hänvisar jag till vad jag upprepade gånger sagt i tidigare debatter. Utskottet har granskat handläggningen av ubåtskränkningen i Hårsfjärden i höstas. Om de upprörande — och återkommande — intrången i svenska farvatten finns det förvisso mycket att säga, bl.a. att de strider mot alla folkrättsliga principer, och att de går emot alla högtidliga försäkringar om respekt för staters suveränitet som avgivits även från stormakters sida. Allt detta och de implikationer som kränkningarna kan ha är naturligtvis utomordentligt allvarligt. De försvarsoch utrikespolitiska aspekterna faller dock utanför utskottets granskning. Vad utskottet har sett på är således hur regeringarna handlagt kränkningen i Hårsfjärden, och härvidlag har utskottet inga anmärkningar att komma med. I allvarliga frågor av det här slaget är det naturligtvis särskilt viktigt med samråd och information över partigränserna. Utskottet har funnit att den sittande mittenregeringen skötte detta på ett utmärkt sätt. Samrådet fungerade bra, trots att ett regeringsbyte stod för dörren, vilket är värt att notera, eftersom socialdemokraterna nu föreslår en annan ordning för regeringsskifte, en ordning där riksdagen skulle ställas åt sidan. Herr talman! Vi fick ett regeringsskifte efter valet, och utskottet har i sedvanlig ordning sett på hur det gick till. Där är att notera att de icke socialistiska partierna vid omröstningen om statsminister lade ner sina röster och inte röstade emot Palme som statsminister. Därmed bröts mönstret från de socialdemokratiska röstningarna 1976 och 1979, då man röstade mot Fälldin, trots att den parlamentariska situationen och de föregående överläggningarna utpekat Fälldin som statsminister. Det nu introducerade beteendet stämmer onekligen bättre med grundlagens intentioner, och det är att hoppas att det blir bestående. Vid granskningen av tidigare regeringsskiften har utskottet enhälligt kunnat konstatera att de nya grundlagsreglerna fungerat på ett tillfredsställande sätt. Regeringsskiftena har gått snabbt och smidigt. I årets betänkande bryts den här enigheten. Socialdemokrater och vpk-are signalerar att man vill ändra den nu gällande ordningen för att få en ny statsminister utsedd ännu snabbare. Hänvisningen till en reservation i ett tidigare utredningsbetänkande anger att man menar att talmannen, när valresultatet är klart — för jag utgår ifrån att man åtminstone vill invänta valresultatet och inte gå på SIFO-undersökningar — skulle få befogenhet att utse statsminister, innan riksdagen är samlad. Det innebär således att den sittande talmannen, som f. ö. kanske inte ens är återvald till riksdagen, ensam skulle bestämma vem som skall bli statsminister. Regeringsbildningen skulle således vara klar innan riksdagen samlas. De viktigaste invändningarna mot en sådan ordning är självfallet de principiella. Riksdagen sätts ju här åt sidan. Men jag tror att de få dagar det här gäller är nyttiga även ur praktisk synpunkt. Detta gäller inte bara när koalitionsregeringar skall bildas eller när situationen helt allmänt är knepig. Vi såg ju i höstas att Olof Palme ingalunda satt med en färdig regering i rockärmen. Regeringen bildades stötvis. Några påvisbara nackdelar med det nuvarande systemet är svåra att se. Vi har ju enligt detta en sittande regering med fulla befogenheter intill dess att den nya träder till. Något vakuum på regeringsposterna blir det således inte. Detta är viktigt att understryka, eftersom det ofta förekommer missuppfattningar och bristande kunskap om en övergångsregerings reella och formella maktbefogenheter. Det är alltså viktigt att understryka, eftersom det inte alls är givet att regeringsskiften i framtiden alltid kommer att gå så smidigt som hittills. Vi kan bara se på Finland efter det senaste valet. Där tog man ett par månader på sig för den nya regeringsbildningen. Såvitt jag kunde finna, och jag följde den finska pressen under den tiden, fanns det inga klagomål över detta. Det mycket viktiga är att författningen är så utformad att den kan fungera i alla lägen och inte bara tillgodoser socialdemokratiska önskemål i speciella lägen. Under de icke socialistiska regeringarnas tid fick vi från den dåvarande socialistiska oppositionen höra mycken kritik mot regeringens sätt att organisera sitt arbete. Det är bara att gå tillbaka till protokoll från granskningsdebatter, så finner man en hel del indignation och darr på oppositionsföreträdarnas röster. Vad man särskilt sköt in sig på var att det då anställdes några stycken extra i särskilda samordningskanslier för de samverkande partierna. Vad vi nu har fått uppleva är en mycket kraftig expansion av på politiska grunder anställda i kanslihuset. Det är att notera att det inte hörts någon kritik från socialdemokrater i kammaren mot detta. Jag skulle inte tro att det kommer någon sådan här i dag heller. Annars kunde man ju plocka fram något gammalt anförande från tidigare debatter. Det grundläggande motivet för samordningskanslierna var ju att det var flera partier som medverkade i regeringen. Men detta motiv godtogs inte av socialdemokraterna. Dessutom förutskickade man att med en socialdemokratisk regering skulle det bli bättre bullar bakta av färre kockar. Så blev det inte — varken bättre bullar, och det är en sak för sig, eller färre kockar, och det skall jag gå vidare med här. I den avgående regeringens kansli fanns det — inkl. kabinettssekreteraren — 18 statssekreterare. Den nya har hittills skaffat sig 24. I den förra regeringen fanns det 31 s.k. politiskt sakkunniga. I den nu sittande regeringen har de till utgången av februari blivit 46. Ökningen är således, trots att det rör sig om en enpartiregering, mycket markant. Vad säger socialdemokraterna, t.ex. Olle Svensson, till detta med hänsyn tagen till av socialdemokraterna tidigare med sådan hetta framförd kritik mot att det är för mycket folk i kanslihuset? Den slutsats man kan dra av den redovisade personalökningen — och den slutsatsen stämmer med tidigare uttalanden av statsrådet Ingvar Carlsson om utredningsväsendets utformning framöver — är att man avser att lägga in så mycket som möjligt av utredningsarbetet inom kanslihusets väggar för att öka den direkta politiska styrningen. Vi har redan sett många exempel på detta. Jag har i en tidigare debatt här i kammaren varnat för den avskärmning och den centralisering som detta kan komma att medföra. Men ideologiskt ligger det ju väl i linje med vad man kan förvänta av ett socialistiskt parti. Herr talman! Hur utredningsväsendet och förberedelsearbetet utformas är naturligtvis av stor betydelse bl.a. för riksdagsarbetet och för oppositionens möjligheter till insyn och påverkan. Det gäller också den med förberedelsearbetet intimt förknippade lagrådsgranskningen. Den är tillkommen för att öka rättskontrollen och för att ur juridisk synpunkt se till att motsägelser och inadvertenser, som kan försvåra en kommande rättstillämpning, i görligaste mån korrigeras redan innan en föreslagen lag blir lag. Men lagrådsgranskningen är också av stor betydelse för riksdagens beredningsarbete, eftersom lagrådsprotokollen inte så sällan visar på brister i föreslagna lagar, brister som i bästa fall i sista hand kan rättas till under riksdagsberedningen. Även tidigare regeringar har syndat mot bestämmelserna om lagrådsgranskning, vilket utskottet haft anledning att påpeka. I en del av dessa fall har dock riksdagen genom utskotten sett till att det blivit lagrådsgranskning. Vad vi upplevde när den socialdemokratiska regeringen trädde till i höstas var att man i snabb följd i ett stort antal fall gick förbi lagrådet, trots att det rörde sig om komplicerade och kontroversiella frågor. Rättelse i riksdagen har inte gått att få — det har den socialistiska majoriteten i utskotten sett till. I ett par fall där regeringen lämnat över förslagen till lagrådet har lagrådets kritik varit hård vad gäller den formella förberedelsen av förslagen, vilket har nära samband med vad jag tidigare varit inne på. Ärendena gällde dels förslaget om tillfällig vinstskatt, dels förslaget om skogskontolag. Jag förutsätter att vi kommer tillbaka till de här lagförslagen vid nästa granskning. Men vad lagrådet hade att anföra här hänger nära samman med vad jag tidigare sagt om brister i beredningsarbetet i regeringen. Vad lagrådet, på ett vad jag känner till unikt sätt, brännmärkte, var att förslagen inte utretts och remissbehandlats på sedvanligt sätt. Lagrådet hade, menade man, helt enkelt inte tillräckligt underlag för sin granskning. Detta är, herr talman, konkreta exempel på vådorna av den kanslihuskoncentration som jag tidigare påtalat i mitt inlägg. Vad gäller lagrådsgranskningen som sådan tar utskottet den här gången i — enhälligt för övrigt — ganska ordentligt, och jag vill till protokollet gärna citera utskottet som säger: ”Utskottet vill starkt framhålla att när det gäller lagförslag som faller inom det s.k. obligatoriska granskningsområdet är lagrådsgranskning huvudregel. För undantag från lagrådsgranskning krävs särskilda skäl. Allmänna hänvisningar till behovet av skyndsamhet får t.ex. inte urholka tillämpningen av huvudregeln.” Detta är en markant uppstramning av tidigare kritik. Det bör regeringen ta till sig. Det kan också i förlängningen ses som en uppmaning till riksdagens utskott att se till att lagförslag blir lagrådsgranskade om regeringen försummat detta. Jag ber, herr talman, att vad gäller de ärenden som faller in under det här första avsnittet få yrka bifall till reservation nr 1 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Konstitutionsutskottet är ett gammalt och traditionsrikt utskott. Till traditionen hör tydligen också att vi i allmänhet inleder dechargedebatten med en debatt om debatten. Varje år blir någon eller några tidningar upprörda över att vi har, eller inte har, klandrat något enskilt statsråd, och därmed ifrågasätts från pressens sida hela debatten och systemet i konstitutionsutskottets granskning. Här i kammaren tvingas ledamöterna att försvara utskottet i en debatt som egentligen är till för att granska regeringen. Det vore, herr talman, egentligen bättre om vi kunde föra debatten om KU:s eget sätt att arbeta vid ett annat tillfälle och ägna dechargedebatten åt det som den skall handla om. Men låt mig trots detta bara nämna en iakttagelse som jag har kunnat göra under det år jag nu deltagit i granskningen. Visst förekommer det partipolitik i arbetet — vi är ju partipolitiker och sitter i riksdagen av den anledningen — det är inte mer än rimligt. Ibland kan det kanske verka mycket. Men det finns dessutom en öppen debatt inom utskottet, en debatt som inte bara är kritisk och gnällig, utan emellanåt också konstruktiv, vilket är bättre — detta tycker jag någon gång behöver sägas. Så till några allmänna frågor i årets betänkande. Av granskningen framgår bl.a. att antalet besvärsärenden i regeringen har minskat med nästan 1 000 under 1982. Det är bra. Visserligen beror det inte på att klagandena har blivit så mycket färre, det beror på att en del typer av besvär har flyttats från regeringskansliet till andra instanser. Det är också bra. Vi är i Sverige vana att ha rätten att ”gå till kungs”, som det hette i gamla tider, när vi är missnöjda med myndigheternas beslut, och det är i princip en rättighet som vi skall slå vakt om. Men om man sedan ser att antalet besvärsärenden som skall avgöras av 18-20 statsråd under ett år är nästan 8 000, måste man åtminstone ställa frågan om principen skall vara så helig att man inte kan — eller rent av inte bör — få rucka på den i en del ärendetyper. Oavsett vilket parti som har regeringsmakten måste regeringen följa riksdagens lagar. Det finns mycket litet utrymme för rena politiska bedömningar eller skälighetsbedömningar som skulle ge ett enskilt statsråd personlig politisk makt i besvärsärenden. Av den anledningen inleddes under tidigare borgerliga regering ett omfattande arbete för att försöka föra över en del typer av besvär från regeringen till andra instanser. Jag hoppas att den socialdemokratiska regeringen inte lägger det arbetet på hyllan utan fortsätter att undersöka vad som kan göras på den punkten. Så, herr talman, till utskottets granskning av regeringsskiftet. Reglerna om hur statsministern skall utses hör naturligtvis till de viktiga grundlagsfrågorna. Nu gällande regler har ännu inte varit i kraft i tio år men ändå behövt tillämpas ovanligt många gånger under denna tid, med tanke på att det gäller förhållandena i Sverige. Reglerna anses detaljerade men har inte heller givit upphov till några verkligt stora tolkningssvårigheter. De har helt enkelt, tycker vi i folkpartiet, fyllt sin funktion, och vi har inga invändningar mot talmännens sätt att sköta regeringsförhandlingarna hittills. När socialdemokraterna förlorade makten 1976 och den första trepartiregeringen bildades hade de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet — som någon redan tidigare har sagt här — inte heller något att invända mot att det rimligen gick viss tid mellan valet och regeringen Fälldins tillträde. Utskottet var enigt. Nu, när rollerna är ombytta, vill socialdemokraterna genast ändra regeringsformen för att kunna komma till kanslihuset en eller högst två veckor tidigare. Det är, herr talman, att föra onödig opposition när man är i regeringsställning och ganska obegripligt, särskilt med tanke på att statsminister Palme uppenbarligen behövde de veckor han fick av regeringsformen för att bilda åtminstone en del av sin regering. Hela regeringen var ju, som redan nämnts, inte klar den 8 oktober. Nu åberopar majoriteten två händelser av stor politisk betydelse: Hårsfjärden och valutautflödet. Låt mig då försiktigt påminna konstitutions utskottets majoritet om att det faktiskt är riksbanksfullmäktige — inte Nr 154 regeringen — som beslutar om devalvering, och det finns ingen begäran om att Onsdagen den de skall väljas snabbare. Härtill kommer, som alla vet, att valutautflödet var 25 maj 1983 en naturlig följd av valutgången och oron för den svenska kronans värde vid en socialdemokratisk seger. Ekonomiskt kunniga människor satte lägre värde på våra pengar, därför att de inte litade på socialdemokratiska problemlösningar. När socialdemokraterna åberopar Hårsfjärden som skäl blir jag ännu mer förvånad. Ärligt talat: Vi är ju eniga om hur vi skall reagera i en sådan här situation. Utskottet har också i enighet skrivit att kontakterna fungerade väl mellan regering och riksdag oavsett vilken regering det var. Med tanke på den saken och på att den då utsedde försvarsministern faktiskt tillhörde dem som utsågs ganska tidigt, men ändå inte var intresserad av att bli informerad innan han tillträdde, kan jag, herr talman, bara kalla majoritetens yttrande för vad det är: Marsvinsgråt i sur halm. Herr talman! I folkpartiet är vi alltid redo att ifrågasätta givna regler, vi gillar inte tankens konservatism oberoende av vilket parti som för den till torgs. Men vi gillar inte heller opportunistisk radikalism. Det krävs sans och måtta för att ändra i grundlagar, inte reformiver för reformens egen skull. Med detta yrkar jag bifall till reservation 1 vid betänkandet. Till sist, herr talman, tänker jag inte nu hålla någon längre utläggning och bråka om inflationen i antalet politiska medarbetare i kanslihuset. Min egen erfarenhet säger mig att utan politiska medarbetare vore det för de flesta ett helt omöjligt jobb att vara statsråd. Jag vill i stället vid det här tillfället säga ifrån att jag tycker det är bra att statsrådens assistenter — sekreterarna — äntligen fått den status och det erkännande de är värda. Jag misstänker faktiskt inte några, varken politiska eller opolitiska, assistenter för onödiga läckor. Men varje politiker med någon erfarenhet vet att just sekreteraren är den person man måste kunna ha det allra största förtroendet för. Statssekreterare och informationssekreterare må vara väl så betydelsefulla; det är faktiskt lika viktigt att den som svarar i statsrådets telefon är att lita på. Jag uppfattar vår eniga skrivning i assistentfrågan som ett erkännande från riksdagens sida av att sekreterarjobb i kanslihuset är viktiga jobb.

Herr talman! En bilagedel på omkring 340 sidor kanske kan vittna om att det bakom konstitutionsutskottets betänkande på omkring 50 sidor ligger ett omfattande arbete. Det är ändå knappast något dramatiskt aktstycke som framläggs, särskilt inte mot bakgrund av förhandstips om prickningar av statsråd, långt innan granskningsarbetet påbörjats. Det är naturligtvis mer spännande att göra rubriker på statsråd som prickats med smalaste möjliga röstmajoritet än på utskottsuttalanden rörande brister i gällande bestämmelser. Likväl kan det finnas anledning att fundera över om granskningsarbetet, så som det har bedrivits genom åren, har skapat detta betraktelsesätt. Den frågeställning som genomgående har rests från massmedia i de hetaste 13 granskningsärendena har varit denna: Det sitter sju socialdemokrater, sju borgerliga och en vpk-ledamot i utskottet, och det naturliga är att de borgerliga vill pricka vissa statsråd och att socialdemokraterna försvarar dem — hur ställer sig då vpk? När man sökt hävda uppfattningen att det naturliga är att man tar fram fakta, granskar dessa och gör sina ställningstaganden utifrån vad som då framkommer, har detta mötts med viss skepsis: Men det brukar ju vara en sådan uppdelning, har repliken varit. Det finns säkert fog för detta påstående. Detta drag har kanske kommit till särskilt tydligt uttryck när regeringsinnehavet har skiftat. Jag är heller inte övertygad om att alla de ärenden som redovisas i detta betänkande undanröjer misstankarna. Det kan exemplifieras med ärendet om biståndsprojektet Bai Bang, där de borgerliga driver sin linje om anmärkning, trots att det av påståendena om tvångsrekrytering av arbetskraft inte återstår mycket mer än en utebliven dementi av en pressuppgift. Det är beklagligt om förväntningarna på offentlig prickning av statsråd döljer andra viktiga iakttagelser som framkommit i granskningsarbetet. Detta skulle kunna anföras bl.a. i fråga om regeringens och ansvariga statsråds relationer till statliga företag. Det är kanske inte ministerstyre som är det mest framträdande draget, snarare är det att en rad mycket märkliga företeelser fått förekomma utan att det funnits möjligheter eller vilja att ingripa. Utskottet pekar på behovet av en översyn på detta område. Granskningsarbetet bör givetvis inte förväxlas med allmän kritik mot en regerings politik. Denna får angripas i andra sammanhang. Man måste skilja på politisk och konstitutionell kritik. Men konstitutionsutskottet är ingen domstol utan ett politiskt sammansatt utskott. Detta kan påverka bedömningarna av i vilka avseenden en regering eller ett statsråd bör kritiseras för handläggningen av en fråga. Konstitutionsutskottet skall enligt grundlagen ”granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning”. Handläggningen kan exempelvis, utan att innebära tydliga avsteg från formella bestämmelser, strida mot riksdagens intentioner på ett sätt som bör påtalas vid granskningen. Det är dock mycket tveksamt om man får dra så långtgående slutsatser som en utskottsordföranden närstående tidning gjort, att partiernas representanter i konstitutionsutskottet, utifrån parlamentarismens idé om att regeringen skall tolereras, helst av en majoritet i riksdagen, gärna värnar om sina partikamrater då dessa har regeringsansvar. Det skulle kunna leda till att också uppenbara fel tolereras. Även ett regeringsparti måste medverka till anmärkningar när detta är konstitutionellt befogat. Den pressdebatt som har förekommit kring årets granskningsarbete torde ha haft det nyttiga med sig att den nödvändiggör en fortsatt tankeverksamhet och debatt kring de problem som är förenade med granskningen av regeringen. Herr talman! I debatten om detta allmänna avsnitt av granskningsbetänkandet skall jag helt kort beröra några frågor. Andra företrädare för vpk kommer att utförligare behandla vissa frågeställningar i de olika avsnitten. Med anledning av den debatt som har förts här om regeringsskiftet, vill jag Nr 154 bara göra påpekandet att vi från vänsterpartiet kommunisterna hävdar att en Onsdagen den omröstning om regeringsbildare också bör omfatta regeringens partimässiga 25 maj 1983 sammansättning och dess program i stort. Debatten om dessa frågor får föras mer detaljerat i annat sammanhang. Ånyo kritiserar utskottet anhopningen av propositioner till sista veckan före propositionstidens utgång. Regeringarna växlar, men dessa missförhållanden består. I år påtalar dessutom utskottet att innehållet i regeringsförslag offentliggörs innan propositionerna finns tillgängliga för riksdagens ledamöter. Till två avsnitt i betänkandet har jag fogat särskilda yttranden. Det gäller granskningen av utlänningslagstiftningen, där jag menar att lagstiftningens praktiska tillämpning och regeringens bedömning av situationen i olika länder bör undersökas. Det är med tillfredsställelse jag har erfarit att planer på en sådan granskning redan finns. När det gäller ubåtsincidenten i Hårsfjärden har jag till utskottets konstaterande att kontakterna mellan regering och riksdagspartier fungerat väl, gjort påpekandet att samtliga riksdagspartier bör erhålla en likvärdig information i frågor av denna art. Till tre avsnitt i betänkandet har jag anmält reservationer. Det gäller vapenexport till USA — det s.k. DIVAD-systemet —, utförsel av utbränt kärnbränsle, där gemensam reservation från vpk och centerpartiet anmälts, samt frågan om regeringens kontroll av säkerhetspolisens verksamhet. Jag skall inte gå in på dessa frågor, eftersom de kommer att debatteras under särskilda rubriker. Jag vill, herr talman, endast yrka bifall till reservationerna 4, 5 och 11. Slutligen vill jag notera att efter sex år är åter samtliga riksdagspartier företrädda i konstitutionsutskottet med möjlighet att delta i granskningsarbetet. Detta måste anses vara i överensstämmelse med vad regeringsformen föreskriver om riksdagens kontrolloch granskningsuppgifter.

Herr talman! Varje år ackompanjeras vårt granskningsarbete av ironiska kommentarer i delar av pressen. Flera talare har varit inne på detta. Jag kan gärna instämma med Karin Ahrland i att granskningsdebatten kanske kunde användas på ett bättre sätt än till att inrymma försvar för vårt arbete. När jag nu ändå framför några synpunkter på detta sker det i pedagogiskt syfte. Låt mig svara på de okunniga generaliseringar som förekommer genom att citera två av mina företrädare som ordförande i konstitutionsutskottet. Hilding Johansson sade i sin ”svanesång” i fjol att han alltid betraktat utskottets arbete som framåtsyftande. Det finns viktiga områden av svenskt statsliv som kontrolleras endast av konstitutionsutskottet. Handläggarna vet att luppen är lagd över deras arbete. Detta bereder vägen för en bättre administrativ praxis. Kritiken medför förändringar till det bättre i hanteringen av frågorna — det är jag alldeles övertygad om. Jag vill i årets betänkande peka på handläggningen av utlänningsärendena, där vi många gånger varit 15 kritiska. Vi kan där nu notera en liten förbättring i fråga om handläggningstiderna. Jag har under mina många år i utskottet deltagit i granskningen både som medlem av regeringsparti och som medlem av opposition. Visst fungerar konstitutionsutskottet, som riksdagen i övrigt, så, att dess företrädare ofta är beredda till en positiv värdering av det egna partiet, inte bara i fråga om regeringsförslag utan även i fråga om regeringsutövningen, även om man givetvis inte bannlyser kritik mot de egna. I år riktas skarp kritik mot lagrådsgranskningen, dels generellt därför att lagrådet förbigås under allmänna hänvisningar till brådska, dels i fråga om tendenser till sammanblandning mellan inkoppling av lagrådet och det beredningsarbete som enbart regeringen bör ha ansvar för. Viktigt är vidare att komma i håg att även minoritetskritik i granskningsbetänkandet har förebyggande effekt. Som Hilding Johansson påpekade vet regeringen att dess fögderi belyses av oppositionen även från de utgångspunkter som är konstitutionsutskottets, nämligen statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Som polemik mot massmediernas ofta ytliga avfärdande av vårt arbete vill jag också citera vad min närmaste föregångare som ordförande, Bertil Fiskesjö, sade för några år sedan om granskningens allmänmoraliskt preventiva effekt, som han uttryckte sig. Man vet inom regeringskansliet att det som göms i shö kommer upp i tö, och det är en nyttig kunskap, framhöll han. Apropå Expressens besvikelse över uteblivna prickningar vill jag hålla med Bertil Fiskesjö om att vårt energiska synande kan vara nog så viktigt, även om inte resultatet tillgodoser vissa massmediala förväntningar om att statsrådshuvuden skall rulla. Under senare år har utskottet vidgat sitt granskningsunderlag genom att i större utsträckning än tidigare utfråga de agerande i frågor som varit föremål för regeringsutövning. Det har gett oss viktiga kunskaper och har också förbättrat våra möjligheter till nyanserade ställningstaganden. Låt mig ta den utförliga dokumentation, som vi redovisar om förhållandet mellan regeringen och den statliga affärsverksamheten, som exempel. Jag tillät mig efter en utfrågning summera, att frågan inte blivit mindre komplicerad efter det att olika rollinnehavare uttalat sig. Vare sig majoritet eller — i varje fall inte i särskilt stor utsträckning, tycker jag — reservanter har koncentrerat sig på att söka syndabockar. Men ur läsningen av vårt betänkande i denna del — jag syftar då på såväl recitskrivningar med försök till slutsater som bilagor — framväxer ett behov av att tränga djupare in i ämnet. Sammanfattningsvis gäller det att skapa en arbetsfördelning, som å ena sidan tillgodoser statsmakternas behov av en övergripande kontroll och insyn och å andra sidan lämnar tillräckligt handlingsutrymme för en bolagsledning att optimalt sköta sina förvaltningsuppgifter. De interiörer som presenteras från aktörernas praktik i regering och företagsledning belyser frågan, men ger sannerligen inte underlag för några självsäkra slutsatser. Från socialdemokratisk sida har vi vid flera tillfällen i samband med granskningen diskuterat hur parlamentarismen fungerar i vårt land. De sex borgerliga åren gav ett rikt illustrationsmaterial om vådorna av vad jag skulle vilja kalla minoritetsparlamentarism med hoppande majoriteter och splittringsparlamentarism, varvid den inre spänningen vid två tillfällen blev så stor att regeringar bragtes till sitt fall. Vår kritik avvisades ofta som olämplig. Det gällde bl.a. vad vi yttrade om samordningskanslierna. De verkade, sade vi, som bevakningskanslier gentemot andra partier som fanns företrädda i regeringen, vilket medverkade till långt utdragna beslutsprocesser i trepartiregeringarna. Kanske Bertil Fiskesjö, Karin Ahrland och Anders Björck nu är mera beredda att medge att våra synpunkter inte var så dåliga. Liknande kritik har nämligen nu efteråt framförts i en bok, Makt och vanmakt, där samordningspolitiker som Bert Levin, Göran Johansson och Carl Bildt yttrat sig i nästan exakt samma riktning som var fallet i de forna socialdemokratiska reservationerna. Parlamentarismen bygger, för att citera regeringsformen, på att ”regeringen styr riket”, och folk tycks ha lagt märke till att så har blivit fallet efter det socialdemokratiska segervalet i höstas. Det kan konstateras utan att man hemfaller åt att berömma regeringen Palme för handlingskraft i så panegyriska ordalag som oberoende moderata Svenska Dagbladets chefredaktör Ola Gummeson har gjort. Det framhålls också att det förekommit många felaktigheter, och det lämnas en del motstridiga synpunkter från Anders Björck och Bertil Fiskesjö. Anders Björck varnar för att vi får flitiga gäster nästa år i form av socialdemokratiska statsråd som skall höras, och Bertil Fiskesjö manar till återhållsamhet i granskningsarbetet när det gäller rent politiska försök till att rycka sönder detta. Vi får väl se hur det hela utvecklar sig. Men när Anders Björck skulle föra fram exempel på det stora syndaregistret lade jag märke till att han var tvungen att gå utanför konstitutionsutskottets digra betänkande, nämligen när han talade om sjabbel med försvarsministerposten — i ett sammanhang som f. ö. var djupt mänskligt och inte borde ha omnämnts på detta sätt i den här debatten. Valutslaget var så klart att regeringsbildningen kunde ha skett betydligt snabbare än som blev fallet, om nuvarande regler med röstning i kammaren om statsministerposten inte omöjliggjort detta. Det vågar jag hävda. Att valutslaget bedömdes vara så klart framgår av uppgiften i vår redovisning att statsminister Fälldin redan dagen efter valet, den 20 september, hos talmannen begärde sitt entledigande och att talmannen omedelbart beviljade statsminister och övriga statsråd avsked. Vi tar från majoritetens sida inte ställning till vilka nya regler som skall införas, utan noterar bara att det var otillfredsställande att vi fick leva med en s.k. expeditionsregering, vilken — det kan Bertil Fiskesjö ha rätt i — formellt sett har fulla befogenheter men givietvis alltid är politiskt handikappad. Den fick vi alltså dras med i hela tre veckor. Under denna tid inträffade två händelser av stor politisk betydelse, nämligen ubåtsincidenten i Hårsfjärden och valutautflödet, som ledde fram till devalveringen den 8 oktober. Jag har inte menat annat än att handläggningen av ubåtsincidenten blev god, men jag har ändå velat framhålla att det givetvis hade varit bra, om vi hade haft en regering med full politisk handlingskraft. Det gäller också och inte minst devalveringen, då det krävdes energiska insatser för att hindra valutautflöde. En rad sakfrågor kommer att behandlas under den fortsatta debatten. Själv befinner jag mig i situationen att jag i samtliga frågor delar utskottsmajoritetens bedömningar. Jag ber således, herr talman, att redan nu få yrka bifall till utskottets skrivningar på samtliga punkter.

Herr talman! Olle Svensson talar om den minoritetsparlamentarism som var och berättar hur besvärligt det var under den tid då olika borgerliga regeringar satt vid makten. Men läget är att vi fortfarande har minoritetsparlamentarism i Sverige. Såvitt mig är bekant, förfogar nämligen regeringen Palme inte över någon majoritet i Sveriges riksdag. Vi kunde så sent som i december uppleva att förhandlingar fördes inför öppen ridå, från denna talarstol, i detta rum, mellan regeringen Palme och vänsterpartiet kommunisterna. Det var på ett hår när att regeringen Palme, som då hotade med regeringskris och mycket annat, klarade hem spelet. Vi vet inte vad som kommer att hända i fortsättningen, om vpk kommer att foga sig i sista ändan eller inte också under resten av den här treårsperioden. Vi kan konstatera att vi fortfarande har minoritetsparlamentarism i Sverige. Jag tycker därför att Olle Svensson bör vara litet försiktig i sin kritik av denna. Långt utdragna beslutsprocesser är inte någonting som har varit unikt för borgerliga regeringar. Låt oss bara konstatera att det tog lång tid för Olof Palme att få ihop sin regering, bl.a. beroende på att människor tackade nej. Utrikeshandelsminister fick vi inte förrän efter ett par månader. Det tyder inte på att det gick så där förfärligt snabbt. Jag har pekat på att försvarsministerposten stod vakant under en och en halv månad och att regeringen under den tiden fick nöja sig med en ren tillfällighetslösning. Jag tycker att det är självklart att man skall ha rätt att nämna ett sådant faktum här i kammaren, och jag förstår inte att Olle Svensson är irriterad över att jag tar upp frågan om just problemet med försvarsministerposten. Jag riktar ingen konstitutionell kritik mot det som hände, men jag måste ändå kunna få notera att här har det tagit en hel del tid.

Låt mig säga något om ubåtskränkningar och vikten av att man får en snabb regeringsbildningsprocedur. Ubåtskränkningar kan ske precis när som Nr 154 helst. Nu råkade de ske just vid det formella regeringsskiftet. De kan ske på Onsdagen den valnatten, de kan ske under de dagar då sammanräkning pågår, de kan skei 25 maj 1983 ett läge då valresultatet är överklagat — det finns naturligtvis i en sådan situation inga möjligheter att skydda sig mot att ubåtskränkningar sker bara genom att man får en ny och snabbare regeringsbildningsprocedur.

Herr talman! Vi har tidigare i samband med granskningsdebatten haft många uppfriskande meningsutbyten om parlamentarismens sanna natur, idé och praktik, och åsikterna har gått något isär. Man skulle nog kunna göra en kanske olovligt övergripande sammanfattning, om man säger att i många former trivs den sköna. Det får vi också försöka anpassa vårt politiska liv efter, om vi på en gång vill behålla ett proportionellt valsätt och ett parlamentariskt system. Den socialdemokratiska argumentationen i de här frågorna utgår ju ofta ifrån något som vi inte har, nämligen ett tvåpartisystem av anglosaxisk typ. I vårt land har vi bestämt oss för ett proportionellt system. Även om det från socialdemokratisk sida då och då kommer propåer om att vi skall ändra detta, tror jag inte att man här kommer att få någon resonans. Det proportionella valsystemet har kommit för att stanna. Därmed får vi också räkna med att det kan bli alla möjliga underlag för sittande regeringar och att vi kan ha alla möjliga typer av regeringar, om vi ser till deras direkta stöd i riksdagen. Då är det naturligtvis väldigt viktigt att författningen är utformad så, att dessa olika typer av regeringar kan fungera så bra som möjligt. Vi har nu sett att under den nya författningen fungerar såväl majoritetssom minoritetsregeringar. Socialdemokraterna var tidigare mycket skarpa fördömare av minoritetsregeringar, men de försummade att erinra om att huvudparten av de socialdemokratiska regeringarna under efterkrigstiden faktiskt har varit minoritetsregeringar. Olle Svensson bortsåg tydligen också i sitt anförande tidigare i dag från vad Anders Björck redan har påpekat, nämligen att vi just nu är lyckliggjorda med att ha en minoritetsregering, som i många frågor tvingas att stödja sig på s.k. hoppande majoriteter. Det kan vi nog få se flera exempel på framöver. Vad sedan gäller frågan om hur statsminister skall utses, tycker jag att det är väldigt viktigt att man inte tar som utgångspunkt för förslag om förändring enstaka företeelser, som i ett speciellt läge kan motivera ett snabbare genomslag av valen. Som jag sade i mitt tidigare anförande måste vi ha en 19 författning som kan fungera i alla tänkbara situationer. Det är viktigt att understryka än en gång att det ingalunda är säkert att vi kan få så snabba lösningar på regeringsfrågan i framtiden som vi har haft hittills. Ur den synpunkten är det mycket olyckligt, om man betraktar sittande regeringar som enbart s.k. expeditionsministärer. Det är en term som vi, när vi skrev författningen, var väldigt noga med att inte ta in i grundlagen. Det finns inga expeditionsministärer enligt svensk grundlag. Och det var ju inte en tillfällighet att vi gjorde på det sättet, utan det var just därför att man kan tänka sig situationer när regeringsfrågan är svårlöst och en regering som formellt har inlämnat sin avskedsansökan måste sitta kvar mycket länge. Jag tror att vi gör klokt i att vara litet ödmjuka på den här punkten och se oss om i världen, hur man har det på andra håll. Det är inte så säkert att regeringsfrågan kan lösas snabbt och enkelt i vårt land heller i framtiden. Och då är det ju i vissa lägen nödvändigt att en sådan regering också kan agera, vilket man t.ex. gjorde i Finland under de månader som gick mellan det att regeringen formellt avgick och det att en ny regering hade tillträtt.

Herr talman! Olle Svensson talar om minoritetsparlamentarism kontra splittringsparlamentarism och åberopar några nyutkomna berättelser från tvåoch trepartiregeringarnas tid, enligt vilka man skulle ha bevakat varandra. Jag undrar bara: Vad är det i jämförelse med det rosornas krig som vi nu håller på att beskåda mellan olika statsråd i en enpartiregering? Det är rimligen så, Olle Svensson, att olika människor har olika uppfattningar. Det kan vi inte säga någonting om. Men det måste rimligen kunna debatteras, och man måste kunna lösa tvisterna under en viss tid. Olle Svensson anmärkte på att vi hade ett samordningskansli och därför inte regerade så snabbt som Olle Svensson ville att vi skulle ha gjort.

Det skall bli intressant att se om de alltid kommer att ha samma uppfattning om det ena och det andra. Sedan sade Olle Svensson att man från socialdemokratins sida inte vill ta ställning till vilka nya regler som skall gälla för regeringsbildning. Man gillar inte det system som råder, men vilket man skall sätta i stället får vi inte reda på. Vi får bara reda på det förhållandet att man fick dras med en politiskt handikappad regering under tre veckor och att det var så bekymmersamt med tanke på Hårsfjärdenaffären och devalveringen. Nu är det bara på det sättet, att den där ubåten i Hårsfjärden upptäcktes den 1 oktober. Det var alltså en fråga som den borgerliga regeringen kände till under sin sista vecka. Regeringen underrättade omedelbart oppositionen om detta. Tror verkligen Olle Svensson att ubåtarna skulle ha kommit upp om Olof Palme hade blivit regeringschef någon vecka tidigare? Två talare har tidigare påpekat att vi fick vänta på försvarsministern och utrikeshandelsministern. Det är faktiskt ett statsråd till som vi fick vänta länge på. Det dröjde nästan två månader innan någon regeringsledamot fick ansvaret för jämställdhetsfrågorna.

Herr talman! Olle Svensson anför, apropå den förda pressdebatten, som naturligt att partiernas företrädare har en positiv syn på den egna regeringen. Det behöver ju inte stå i motsättning till en kritisk granskning. Vad jag tog upp kritiskt i mitt första inlägg var de synpunkter som framfördes i en ledare i tidningen Folket den 16 maj, där det står: ”Naturligtvis ligger det något i att partiernas representanter i konstitutionsutskottet gärna värnar om sina egna partikamrater, då dessa har regeringsansvar. Parlamentarismens idé bygger ju på att regeringen tolereras helst av en majoritet i riksdagen. Det är inte så underligt att toleransen också omfattar regeringsutövningen, eftersom den ju i mycket handlar om ett förverkligande av den politik, partiet eller partierna gått till val på.” Visserligen är detta en polemik mot en annan tidning som talat om kohandel i utskottet, men det är långt ifrån invändningsfritt från konstitutionell synpunkt. Det för tanken till en vakthållning och tolerans i förhållande till regering och statsråd som kan strida mot grundlinjen att granskningen skall vara konstitutionell. Jag menar att kritik av konstitutionella felaktigheter inte står i motsättning tillen positiv syn på den egna regeringen. Vi kan naturligtvis inte fullfölja och slutföra en debatt om dessa principiellt viktiga frågor i någon replikväxling här i dag, men jag anser att frågan är rest och måste debatteras vidare för att bringa full klarhet i granskningsarbetets innersta syfte.

Herr talman! Jag delar Nils Berndtsons uppfattning att den konstitutionella granskningen givetvis utgår från att vi kan kritisera våra partikamrater i regeringen. Men det finns ju ganska många frågor som rör bedömningar av administrativ praxis osv. i utövningen. Självfallet kan man där inte alltid koppla bort den bedömningen från politiska värderingar av åtgärdernas syfte. Men hela vår granskningstradition visar, att vi för fram kritiska anmärkningar mot våra egna i långt större utsträckning än som framkommer i den offentliga debatten. Jag skall begränsa min replik till att gälla diskussionen om hur parlamentarismen fungerar i olika lägen. Självfallet ger jag både Bertil Fiskesjö och Anders Björck rätt i att vi säkert får leva med minoritetsparlamentarism i mycket stor utsträckning och att vi även just nu har en minoritetsregering, som dock är betydligt starkare än de regeringar som närmast föregick den. Jag vill då påpeka att trots att det fanns borgerlig majoritet omedelbart efter 1976 års val kunde en borgerlig regering inte hållas ihop under en hel mandatperiod. Det är detta förhållande som jag skulle vilja säga utgör exempel på splittringsparlamentarism. Det vill jag gärna ställa i relation till de uppgifter som man har att lösa i dagens samhälle, vilka är mycket omfattande på grund av det svåra ekonomiska läget. Det innebär väl ändå att vi får ge den nu sittande regeringen ett gott betyg eftersom den — trots att den är en enpartiregering — har kunnat uppvisa betydligt större handlingskraft än de regeringar som fanns under de borgerliga regeringsåren. Det står jag fast vid. Sen vill jag gärna diskutera frågan om regeringsbildningen. Jag anser att det är viktigt att folkviljan ger utslag i form av bildande av regeringar så snabbt som möjligt. Den här gången tolkade Thorbjörn Fälldin folkviljan på det sättet att han inte längre hade dess mandat att uppehålla en regering. Den tolkningen gjorde han redan dagen efter valet. Så klart var då valutslaget. Då är min enkla reflexion att det är konstigt att vi har en regeringsbildningsprocedur, som innebär att vi får vänta i tre veckor innan vi får en regering som har röstats fram av folket och har folkets förtroende. Det kan inte vara fel, tycker jag, att i detta sammanhang påpeka att regeringen under de här tre veckorna ställdes inför ganska besvärliga och kinkiga politiska frågor, dels beroende på valutautflödet, dels beroende på de säkerhetspolitiska bedömningar som skulle göras i samband med ubåtsincidenten. Karin Ahrland gör det väl lätt för sig och kanske bedömer mig litet snävt när hon tror att jag här för fram synpunkter bara då det gäller att få fram en socialdemokratisk regering så snabbt som möjligt. Mitt resonemang gäller självfallet också om valet skulle ge klara utslag för en borgerlig regering. Även den bör kunna bildas så snabbt som möjligt. På den punkten vill jag något polemisera mot Bertil Fiskesjö. Det är riktigt att man bör tala om ”expeditionsregering”. Jag sade ju s.k. expeditionsregering. Men när en statsminister har begärt sitt avsked efter ett politiskt val förutsätter jag att han, då han blir uppmanad att stanna kvar som statsminister för en expeditionsregering, i väsentliga avseenden är politiskt handlingsförlamad eller handlingshandikappad om jag får uttrycka det så. Lägg märke till att det inte var Rolf Wirtén, finansministern i den s.k. expeditionsregeringen, som fick agera i fråga om valutautflödet. Det var riksdagsmannen Kjell-Olof Feldt, den blivande finansministern. Jag vill fråga Bertil Fiskesjö, eftersom han säger att denna expeditionsregering hade full befogenhet: Skulle vi egentligen från konstitutionsutskottets sida ha riktat en anmärkning mot finansminister Wirtén för att han inte gjorde någonting åt valutautströmningen? Det ansåg inte jag, utan jag ansåg det vara naturligt att det var den nya regeringens blivande finansminister som tog över ansvaret.
Herr talman! Jag vill först passa på att tacka Olle Svensson för att han i sitt tidigare inlägg var vänlig nog att citera vad jag har sagt om konstitutionsutskottets gransknings syfte och effekt. Jag tror att den bedömning som jag gjorde står sig. Vad man möjligen kan tillägga är att konstitutionsutskottets granskning är en granskning som tillkommer utanpå all annan granskning som regeringen utsätts för. Det kan vara viktigt att understryka att vi har ett väldigt öppet system i vårt Nr 154 land med en ständigt pågående debatt och fortgående granskning. Man får Onsdagen den inte glömma bort att utöver interpellationer och frågor i riksdagen är även all 25 maj 1983 sakbehandling i utskotten en form av granskning av regeringen. Vad jag antydde i mitt tidigare inlägg var att vi framöver skall försöka se till att vi inte Granskning av åstadkommer onödigt dubbelarbete bara på politiska grunder. Vad sedan gäller parlamentarism finns det mycket att säga, men det får utövning m.m. inte plats i ett kort replikskifte. Jag får återkomma till det vid något lämpligt tillfälle. Socialdemokraterna har mycket starkt kritiserat tidigare icke-socialistiska regeringar. Man har gjort stort nummer av att dessa regeringar inte suttit perioderna ut. Ja, man kan naturligtvis från olika utgångspunkter beklaga att regeringarna inte kunnat hålla. Men å andra sidan illustrerar detta vad jag tidigare sagt, att vi får, om vi vill ha ett parlamentariskt system med proportionella val och flera partier, acceptera att inte allting går som efter en linjal eller på räls. Socialdemokraterna har en benägenhet — jag upprepar det —-att i olika konstitutionella frågor resonera som om vi hade ett annat system än det vi faktiskt har. Låt mig sedan beröra frågan om expeditionsregeringarna, som enligt författningen inte finns. Talet om att ett regeringsskifte skall gå snabbt kan ju låta bra. Men den faktiska politiska situationen kan vara sådan att det, hur man än ordnar det, inte går att bilda en ny regering särskilt snabbt. Då måste — och det har vi förutsett i författningen — den regering som finns av självklara skäl ha full handlingskapacitet. Jag nämnde Finland som ett exempel på att en regeringsbildning kunde ta sin tid utan att det väckte särskilt stort uppseende i det finska samhället. Man menade där att det var bra att först resonera och överväga frågan samt att resultatet kunde bli bättre än om man beslutade i hast. Ett annat exempel är Holland, där det vid ett tillfälle tog sex månader att bilda en ny regering. Men landet var naturligtvis inte utan regering under tiden, utan man hade en fungerande regering, nämligen den gamla.
Herr talman! Olle Svensson hävdar att en enpartiregering har större handlingskraft än regeringarna under de borgerliga åren hade. Låt mig påminna honom om att vi under de åren faktiskt också hade en enpartiregering. Det är nog riktigt att den ibland av alla oppositionspartier i riksdagen beskylldes för att vara alltför handlingskraftig. Nu finns det olika former av handlingskraft. Senare under dagen skall vi diskutera sådant som rör alltför snabba och handlingskraftiga tag, varför jag nu kan släppa den frågan. Olle Svensson tror att jag menar att han anser att bara en socialdemokratisk regering snabbt kan bildas. Men det gäller faktiskt även borgerliga regeringar. Jag har aldrig misstänkt Olle Svensson för att inte vara demokrat. På den punkten behöver jag inte upplysas. Det är emellertid inte så bråttom med att bilda en ny regering. Den behöver inte tillsättas en vecka eller så efter valet. Vi kan gott vänta tre 23 veckor med att låta den valda riksdagen utse en ny statsminister. Det är viktigt att folkets vilja ger utslag, och det är naturligtvis bra om det sker så snart som möjligt. Men jag tycker faktiskt att tre veckor är en ganska kort tid. Olle Svensson återkommer sedan till två viktiga händelser, nämligen devalveringen och ubåtskränkningarna. Jag måste åter be Olle Svensson att titta i almanackan. Båda sakerna hände den sista veckan under tvåpartiregeringens tid. När vi dessutom nu är ense om att anslå mer pengar för att klara ubåtsjakten litet bättre, behöver kanske inte någon ubåtsincident inträffa vid nästa regeringsskifte. Det tror jag ingen av oss önskar.

Herr talman! Till Olle Svensson vill jag säga att även jag har pekat på vissa gränsdragningsproblem när det gäller granskningen av regeringsärendenas handläggning. Min oro beror framför allt på att jag tycker att den citerade tidningsartikeln ger för mycket åt den politiska bedömningen, som kan ta över den konstitutionella. Därför var det bra att Olle Svensson förtydligade sin syn på frågan, och debatten får väl gå vidare. Det har i pressdebatten talats mycket om vad som är naturligt vid utskottets granskning. Till det skulle jag bara vilja säga att när ett ärende anmäls till granskning kan det naturligtvis få olika förlopp, beroende på vad som framkommer vid granskningsarbetet. Det finns väl, såvitt jag förstår, åtminstone tre olika naturliga förlopp: 1. Begångna felaktigheter uppenbaras. Då bör också företrädarna för regeringspartiet eller regeringspartierna medverka till att anmärkningar görs. 2. Granskningen visar att de farhågor som har föranlett anmälan varit obefogade. Då får också den som anmält frågan acceptera detta. Frågan har dock blivit föremål för en undersökning, vilket måste anses vara riktigt. 3. Omständigheter framkommer som pekar på otillfredsställande regler eller uppenbara oklarheter. Då bör också detta påpekas för att kunna åtgärdas på olika sätt. Detta är väl vad som skulle anses vara naturligt vid utskottets granskning.
Herr talman! Jag skall inte så mycket ytterligare kommentera denna inledande debattrunda, men jag vill säga några ord till Karin Ahrland med anledning av ett av hennes tidigare inlägg, där hon efterlyste vad vi socialdemokrater har för idéer för att påskynda regeringsbildningen i klara lägen. Det kan ju också bli ett svar till Bertil Fiskesjö. Jag har medvetet varit försiktig att på den punkten här driva den linje som vi företrätt i grundlagskommittén, av det skälet att dessa frågor nu är föremål för diskussion i den arbetsgrupp som leds av justitieministern, och jag skulle önska att vi kunde i avspända former diskutera de här sakerna. Jag vill ändå säga till Karin Ahrland och Bertil Fiskesjö att en erfarenhet har vi ju haft från de här regeringskriserna, nämligen den att talmannen har uppträtt på ett oklanderligt sätt. Han har inte gått till riksdagen med sina förslag förrän han har konstaterat att de är så förankrade att de leder till ett resultat. Då vill jag fråga mig om inte talmannen på liknande sätt kunde tilldelas ett förtroende att så att säga i förväg utpeka statsminister. Det finns ju möjlighet att korrigera honom i efterhand. Till Bertil Fiskesjö: Inte har jag något patentrecept för att alltid skapa snabba lösningar av regeringskriser i det här landet. Vi kan säkert komma in i komplicerade lägen här hemma precis som i Finland och i andra länder. Men det är ovedersägligt att det just i fjol var ett så solklart läge att statsministern dagen efter valet anmälde begäran om entledigande och att talmannen omedelbart beviljade avsked.
Sedan de under avsnittet Granskningsarbetets omfattning och inriktning, m.m., avsnitten 1-5 samt avsnitt 7, anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnitt 6: Kärnvapenfri zon i Europa.
Herr talman! Utskottets borgerliga ledamöter riktar en skarp kritik mot handläggningen av det svenska utspelet om en kärnvapenfri zon i Europa. Det är en befogad kritik därför att denna affär uppvisar många märkliga inslag. Det finns ingen anledning att här rekapitulera hela händelseförloppet i detalj. Det räcker med att påminna om att när den s.k. Palmekommissionen sammanträdde i Sverige i slutet av oktober 1982 diskuterades om man borde i en not till ett stort antal länder inhämta dessa länders regeringars syn på kommissionens förslag till en kärnvapenfri zon i Europa. Den västtyske socialdemokratiske politikern Egon Bahr, som deltog i mötet, fick i uppdrag att lämna synpunkter på vad noten skulle innehålla. Egon Bahr utformade också ett detaljerat förslag som tillställdes Olof Palme. Denne lämnade förslaget vidare till utrikesdepartementet för handläggning. Men Egon Bahr var angelägen att få veta vad som skulle hända. Han avsåg att hålla ett stort utrikespolitiskt anförande i den västtyska förbundsdagen den 10 december. Därför hörde han den 30 november av sig till Olof Palme och frågade hur saken låg till. Han var angelägen om att Olof Palme skulle tillmötesgå hans tidsplan, så att han kunde ta upp saken i den västtyska förbundsdagen. Mycket riktigt: den 8 december överlämnades den svenska noten till berörda regeringar. Den innehöll i stort sett samma sak som Egon Bahrs skriftliga förslag. Den här affären, herr talman, uppvisar ett antal inslag som är ägnade att förvåna: 1. En kontroversiell västtysk partivän till Olof Palme ombeds lämna synpunkter på ett svenskt utspel, vilket han gör i form av ett direkt förslag till en svensk diplomatisk not. 2. Den svenska regeringen utarbetar och avsänder ett förslag i enlighet med hans riktlinjer så att det passar in i den västtyske partivännens inrikespolitiska tidsschema. 3. Denne partivän, som var tilltänkt utrikesminister i en eventuell västtysk socialdemokratisk regering, fick information i en känslig utrikespolitisk fråga före den sittande västtyska regeringen. 4. I den svenska regeringen togs frågan över huvud taget inte upp — Olof Palme uppdrog åt utrikesministern att handlägga frågan. Det var allt. Den svenska regeringen i övrigt fick inte ens någon information om vad som var på gång. 5. Utrikesnämnden inkallades inte — den svenska oppositionen fick heller ingenting veta. 6. Uppenbarligen var däremot avsikten att informera t.ex. den österrikiske förbundskanslern Bruno Kreisky och andra utländska politiker för att få stöd från deras sida. Herr talman! Vilka slutsatser kan man då dra av bl.a. dessa fakta? Att den svenska utrikespolitiken i en viktig fråga direkt inspirerats från den s.k. Palmekommissionen. Att den västtyske socialdemokratiske politikern Egon Bahr i praktiken utformat den svenska ståndpunkten. Att tidsschemat i ärendet tjänstvilligt av Sverige anpassats till att passa ett av Egon Bahrs anföranden i västtyska förbundsdagen. Att det ansetts viktigare att informera socialdemokratiska partivänner i Europa än den svenska oppositionen. Att i den svenska regeringen bestämmer Olof Palme personligen över utrikespolitiken. Att det är Palmes pojkar — kretsen kring honom — som i praktiken bestämde hur utspelet skulle ske, vilka som skulle kontaktas och hur informationen skulle utformas. Det var de som gjorde detta, inte det svenska utrikesdepartementet.

Egon Bahr-affären är en allvarlig tankeställare. Klart framgår att den svenske statsministern driver en utrikespolitik som i viktiga avseenden grundar sig på vad som anses nyttigt för socialdemokratiska partivänner ute i världen i stället för att söka samförstånd med de svenska riksdagspartierna. Det står vidare klart att information om kommande svenska utrikespolitiska initiativ ges till utländska politiker. Statsministern har uppenbarligen lätt för att informera folk från andra länder om svenska planer. Herr talman! I den borgerliga reservationen riktas skarp kritik mot den svenska regeringen och mot dess statsminister. Handlingssättet betecknas i reservationen som djupt otillfredsställande. Svensk utrikespolitik skall inte dansa efter socialistinternationalens, Palmekommissionens eller Egon Bahrs pipa. Men allt tyder på att det finns en uppenbar risk för att så kommer att bli fallet i fortsättningen. Det finns därför anledning att nu skarpt reagera mot handläggningen av zonaffären, både i sak och därför att den är ett gott Nr 154 exempel på vad vi har att vänta oss när det gäller svensk utrikespolitik under Olof Palmes personliga ledning.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

Herr talman! Det är naturligtvis i högsta grad vällovligt att man på olika vägar försöker främja fred och nedrustning och försöker få till stånd sådana åtgärder som kan minska krigsriskerna och minska förödelsen om det skulle gå så katastrofalt illa att ett krig bryter ut. Det är således inte någon kritik av regeringens och statsminister Palmes ambitioner att bidra till att minska krigsrisker och att försöka få till stånd öppningar i de låsningar som finns i nedrustningsfrågan som är grunden för utskottsminoritetens kritiska synpunkter. Inte heller kritiseras i detta sammanhang det konkreta förslaget som sådant, även om man kan ha delade meningar om hur effektivt det skulle vara om det realiserades. Därvidlag har ju reaktionen från de tillfrågade staterna sannerligen inte varit särskilt positiv. Men en sådan granskning faller utanför utskottets direkta kompetens i de här sammanhangen. Det är således regeringens handläggning av ärendet som vi kritiserar. Jag tycker att den frågan, såsom den har utvecklat sig, är mycket viktig och i och för sig skulle förtjäna en ingående redovisning även här i kammardebatten. Men med hänsyn till den allmänna debatt som förts i olika omgångar och den utförliga dokumentation som vi publicerar i utskottsbetänkandet skall jag inte göra någon längre utläggning om ärendet eller skeendet som sådant. Det är ju väl känt och redovisat. Herr talman! Det är en gammal strävan i vårt land att så långt det går åstadkomma enighet över partigränserna i utrikespolitiska frågor. Denna enighet är en viktig förutsättning för att vi framgångsrikt skall kunna hävda för vårt land fundamentala utrikespolitiska intressen. Men en förutsättning för att vidmakthålla och i nya frågor uppnå en sådan bred enighet är att oppositionen hålls informerad och orienterad och får möjlighet till samråd. En viktig förutsättning för denna utrikespolitiska enighet är således att det hos den sittande regeringen och dess statsminister finns en positiv vilja att 27 främja enighet. Information och samråd kan naturligtvis ske på olika sätt, men för säkerhets skull har det sedan länge enligt författningen funnits ett särskilt organ för detta samråd, nämligen utrikesnämnden. I den grundlagsparagraf som reglerar nämndens verksamhet står det att regeringen fortlöpande skall hålla utrikeshämnden underrättad om de utrikes förhållanden som kan få betydelse för riket. Det står dessutom: ”TI alla utrikesärenden av större vikt skall regeringen före avgörandet överlägga med nämnden, om det kan ske.” Beträffande zonutspelet visar utskottets genomgång att frågan anmäldes i utrikesnämnden först den 14 januari 1983, alltså över en månad efter det att utspelet gjorts. Det var således först i efterhand och efter det att det förts en omfattande debatt om zonutspelet som regeringen formellt levde upp till regeringsformens föreskrifter. Så skall det naturligtvis inte gå till, om man vill följa gällande grundlag och om man vill främja samförstånd i viktiga utrikespolitiska frågor. Utskottsmajoriteten gör i avslutningen på sin skrivning en i sammanhanget ganska märklig reverens för regeringen för att den återupptagit de s.k. partiledaröverläggningarna. Om anledningen till att dessa för några år upphörde har det som bekant rått delade meningar, och jag skall inte här närmare utreda den saken. Men vad som är av intresse är att hänvisningen till partiledaröverläggningen är irrelevant i två avseenden. Dels har zonfrågan inte tagits upp vid sådana överläggningar när den var aktuell i december, dels kaninte de informella partiledaröverläggningarna ersätta utrikesnämndens i grundlagen fastlagda funktioner. Det bör kanske också påpekas att i utrikesnämnden även ingår andra än partiledarna. Den linje som socialdemokraterna följt i den här frågan när debatten kommit i gång — vilket framgår bl.a. av utfrågningen av Lennart Bodström och Olof Palme, som vi redovisar i utskottshandlingarna — är att tona ner frågan till nästan ingenting. Det var én sondering, inget förslag, har man sagt. Man har velat ge intryck av att det nästan var ett rutinärende för UD. Denna minimering i efterhand av frågans vikt hänger naturligtvis samman med att man velat tona ner kritiken vad gäller handläggningen. Man kan naturligtvis värdera utrikespolitiska frågor på olika sätt, men om man ser till vad som faktiskt försiggick, måste man se detta som en viktig utrikespolitisk aktion. Det var dock ett utspel till regeringarna i Europa — såväl de demokratiska som de socialistiska — samt till USA och Canada; ett utspel i den svenska regeringens namn i en fråga av mycket stor räckvidd. Det måste alltså formellt räknas som ett viktigt utrikespolitiskt agerande. Man kan f. ö. ur upphovsmännens synpunkt fråga sig om det verkligen tjänar sakens syfte att kort efter det att framställningen gjorts till de andra länderna ideligen understryka att det inte var något ärende av större vikt. Att näst intill be om ursäkt för att man frågar brukar ju inte vara det bästa sättet att få ett positivt svar. Vidare har man i efterhand kraftigt betonat att det rörde sig om just en sondering, inget förslag. Det är naturligtvis riktigt att det inte var något i detalj utarbetat förslag. Men nog var det ett förslag alltid. Och så har det tydligen uppfattats ute i Europa, i såväl öst som väst. Det framgår av hur man behandlat det här utspelet från resp. regeringars sida. Det kan också vara värt att notera att man i utrikesdepartementets första pressmeddelande den 12 december 1982 först redogör för zonförslagets innehåll och räknar upp de länder som man har vänt sig till. Därefter säger man: ”Syftet är att utröna dessa staters syn på förslaget.” Distinktionen — i efterhand tillkommen — mellan sondering om ett förslag och förslaget som sådant var således vid denna tidpunkt även bland UD:s folk ytterst diffus. Det intryck man då ville göra utåt var uppenbarligen att det i allra högsta grad rörde sig om ett konkret förslag och att frågan som sådan var mycket viktig. Det var således, herr talman, en stort upplagd aktion, hur mycket avsändarna av noten på grund av senare uppkommen debatt nu än understryker sin blygsamhet. Utrikesnämnden borde således ha hörts. Men även handläggningen i övrigt visar, som framgår av utskottets genomgång och av reservationen, åtskilliga sangviniska och för den diplomatiska källkritiken märkliga drag. Regeringen som helhet tog aldrig ställning och var såvitt man kan förstå av genomgången av materialet inte ens orienterad. Det hela sköttes av statsministern och utrikesministern. I gamla dagar var det vanligt att utrikespolitiken var ett prerogativ för enväldiga kungar, hos oss skall den tydligen vara ett prerogativ för statsministern. Noten utformades inte på svenska UD, den kom färdigskriven i ett brev från den tilltänkte västtyske utrikesministern — om socialdemokraterna hade segrat i valet — Egon Bahr. Denne Egon Bahr gjorde dessutom påstötningar om utspelet så att han skulle kunna referera till det i en debatt i förbundsdagen den 10 december, vilket han också gjorde. Det är, herr talman, onekligen — milt uttryckt — en originell beredningsgång för en svensk regeringsframställning till ett stort antal stater. Inte minst i det västtyska UD bör man ha höjt på ögonbrynen, när man fick klart för sig att den svenska regeringens not författats av en av ledarna i det västtyska oppositionspartiet. Det är inte sannolikt att ett förfaringssätt av den här arten främjar en positiv saklig bedömning i ett av de länder som var mest berört av zonutspelets innehåll. Diplomati brukar ju förbindas med en viss taktisk finess. I den meningen har sannerligen inte Palmes agerande i den här frågan präglats av någon diplomati av den högre skolan. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation 2.

Herr talman! Regeringens handläggning av frågan om en kärnvapenfri zon i Europa har stötts och blötts så utförligt och så länge att det inte finns mycket att tillföra den här debatten. Möjligen kan man ändå inte låta bli att säga att det är ett mänsklighetens elände att vi bara talar om en fri zon i Europa och startar en allvarlig diskussion med att försöka befria en bråkdel av jordens yta från dess värsta hot. Om det finns människor på månen, måste de i sitt inre undra hur cyniska vi har blivit på jorden. Men nu befinner vi oss inte på månen utan i den värld som Voltaires Candide kallade den bästa av världar. Enligt min uppfattning finns det åtminstone något som är bra här också. Vi har vissa regler för hur vi uppför oss och hur vi förhandlar —i varje fall så länge vi är ute i fredliga syften. Sverige brukar också i allmänhet vara ute i fredliga syften, och vi har gott internationellt rykte på två eller tre områden: vår fredsvilja, våra jämställdhetssträvanden och u-landsbiståndet. Men om vi även i fortsättningen skall få trovärdighet i våra förhandlingar krävs det faktiskt att vi också sköter formalia här hemma. Det finns ett engelsk uttryck som heter: ”Charity begins at home.” Det må användas i en debatt om internationella förhållanden. Utskottets vice ordförande och Bertil Fiskesjö har redan räknat upp alla formella försyndelser. Jag skall inte trötta kammaren med att repetera vad alla vet och hört i den här frågan. Statsminister Palme är — inte i sin egenskap av svensk statsminister utan i sin egenskap av politiker med internationellt engagemang — ordförande i en partipolitiskt oberoende internationell kommission. Det är i och för sig helt invändningsfritt. Palme utsågs till ordförande i dens.k. Palmekommissionen under den borgerliga regeringstiden, och vi har inte haft några som helst invändningar mot det. Tvärtom är det många av oss som anser att han tjänar landet bättre så, i frågor som han vanligen begriper bättre än den inrikespolitiska ekonomin. I Palmekommissionen föddes så idén om den kärnvapenfria zonen i Europa, och den idén är naturligtvis i sig värd en seriös debatt. Men, när så kommissionen — en internationellt oberoende grupp — tyckte att det vore bra om Sverige ville ta reda på andra länders syn på den kärnvapenfria zonen, var det minsta vi här hemma kunde begära att den politiska opinionen i Sverige också skulle få säga sitt, innan man frågade andra länder. Socialdemokraterna hade inte lika brått att kalla in utrikesnämnden som vi vet att de hade att bilda regering. Det är också möjligt att alla riksdagspartier hade samtyckt till initiativet, om de hade blivit tillfrågade i tid, men det kommer ingen att få veta. Vad vi efter hela den här klantiga historien vet är att Warszawapaktens länder gillar ett förslag som enligt vad Olof Palme uppger egentligen kommer inte från honom utan från icke-socialister. Det är, herr talman, mycket märkligt. Med någon kännedom om mänsklighetens cynism inser man att hela historien med en sådan handläggning blir dubiös, vilket man bara kan beklaga. Därtill kommer — det är ju egentligen det som konstitutionsutskottet granskar — att statsministern konsulterade diverse politiker i oppositionsställning utomlands innan han talade med svenska politiker i opposition. Det stämmer mycket illa med svenska regler om hur vi uppför oss och förhandlar när det gäller ett mål som vi faktiskt har gemensamt, nämligen strävan efter fred och frihet från bl.a. kärnvapen. Herr talman! Med det här yrkar jag bifall till reservation 2 i utskottets betänkande.